Herr talman! Fru Thunvall förvånade sig över vad jag sagt i går och hävdade att jag hade fel när jag då påstod att kommunisterna drivit frågan om sextimmarsdagen. Vad jag sade i mitt anförande var — som framgår av det snabbprotokoll från gårdagens debatt som delats ut i dag —- att vpk som enda parti har tagit upp denna fråga här i riksdagen, När vår motion behandlades i april månad var vi ensamma om att rösta för motionen — vi hade ingen socialdemokrat med. Det finns inte heller någon socialdemokrat som i vare sig interpellation eller enkel fråga har tagit upp spörsmålet om genomförande av sex timmars arbetsdag för alla. Med enbart debatt genomför vi inga reformer. Jag hade alltså inte fel i mitt anförande i går.
Herr talman! Det är sant att kommunisterna har väckt en motion som avslagits och som vi socialdemokrater inte kunde stödja. Men som jag sade i mitt anförande är detta svåra frågor som måste tas upp och lösas stegvis. Och det är ändå vi som har satt i gång och fört debatten.

Herr talman! För närvarande håller man i kommuner och landsting på att avsluta ett intensivt arbete när det gäller att lämna förslag till länsstyrelserna avseende Länsplanering 1974. Sysselsättningsfrågorna spelar en stor roll i länsplaneringen. Därför tycker jag det är bra att kommunernas synpunkter utarbetats i samråd med företrädare för fackliga organisationer och att man på det sättet kunnat ge arbetstagarna möjligheter att påverka sysselsättningsutvecklingen. Inom ramen för en sammantagen riksplanering är Länsplanering 1974 den tredje i ordningen. Hos de två förutvarande, Länsplanering 67 och Länsprogram 70, fanns det grundläggande felet att man i dessa inte hade någon uppfattning om den totala befolkningsutvecklingen för landet. Men så blev också resultatet som det blev, länsprogrammens totala befolkningstal överensstämde inte med riksdagsbeslutet 1972. Jag vill därför säga att varje regional utvecklingsplanering är orealistisk om den inte baseras på en uppfattning om befolkningsutvecklingen för landet i dess helhet. Det har nyligen publicerats en ny befolkningsprognos från statistiska centralbyrån. Den pekar på att vi i det här landet år 1980 skulle ha en folkmängd på ca 8,3 miljoner. Det intressanta i sammanhanget är därför vad regeringen har för uppfattning om befolkningsutvecklingen. Håller man fortfarande fast vid 1972 års antagande, att vi år 1980 har ca 8,5 miljoner människor, eller utgår regeringen från den befolkningsprognos som statistiska centralbyrån redovisat som den mest troliga, nämligen att vi blir ca 200000 personer färre? Skulle det visa sig att regeringen även i den här planeringsomgången inte har någon bestämd uppfattning om befolkningsutvecklingen i landet i dess helhet — ja, då blir resultatet med Länsplanering 1974 liktydigt med Länsprogram 70, de befolkningstal man arbetar fram i länsprogrammen överensstämmer inte med landets totala folkmängd. Jag efterlyser ett besked från regeringen i frågan. Jag skall inte ta upp någon debatt om riksdagsbeslutet hösten 1972, som berör den regionalpolitiska målsättningen. Framöver kommer tillfällen till detta. Så där i allmänhet gör man dock konstaterandet nu, att det var nog ett av de mest verklighetsfrämmande besluten riksdagsmajoriteten tog hösten 1972, när man uttalade att Stockholms läns folkmängd fram till 1980 skulle öka med 130 000 människor utöver födelseöverskottet. Centerns alternativ var att Stockholm och andra storstadsläns befolkningsökning skulle motsvaras av deras födelseöverskott. Uppgifter om befolkningsutvecklingen från statistiska centralbyrån bekräftar riktigheten i centerns regionalpolitiska ställningstagande. Nyligen har betänkandet Samverkan för regional utveckling överlämnats till arbetsmarknadsministern. Som utredningsledamot kan jag inte underlåta att här i kammaren något kommentera betänkandet. Fru Thunvall var i sitt anförande här nyss inne på betänkandet. Alla som tagit del av betänkandet känner till att majoriteten i utredningen — som jag tillhör — föreslagit att nuvarande regionalpolitiska medel kompletteras med en tillståndsprövning för expansion i olika delar av landet. Men detta innebär inte att utredningen i förväg pekat ut något geografiskt område eller någon sektor av samhället som skall beröras av tillståndsprövningen. Utredningens förslag bygger på en yttre ram och gäller åtgärder inom ett företag som utlöser kravet på prövningstillstånd, val av handläggningsorgan samt underlag och former för handläggningsorganets ärendeberedning. Det är den regionalpolitiska målsättningen, beslutad av riksdagen, som skall vara avgörande för när regionalpolitisk tillståndsprövning skall tilllämpas.

Utredningen understryker gång på gång betydelsen av flexibilitet och smidighet i handläggningen av tillståndsprövningen, som bör bygga på informationsutbyte och samråd mellan företagen och samhället.

Men tydligen har alla ännu inte hunnit läsa utredningsförslaget, inte ens alla ledamöter av utredningen. På något annat sätt kan jag inte tyda uttalanden som enligt ett referat i en Hälsingetidning gjorts av ledamöter av utredningen. Enligt tidningsreferatet skulle socialdemokrater och centerpartister i styrmedelsutredningen ha föreslagit att ett centralt verk skall bestämma om ett företag skall ligga i Edsbyn eller Bollnäs. Vi som tillhör utredningsmajoriteten har ansett att det behövs ett sektorsövergripande organ som kan göra samlande bedömningar, väga olika sektorers behov mot varandra och handlägga de arbetsuppgifter som riksdagen beslutar. Vi har föreslagit att detta organ skall kallas statens lokaliseringsdelegation och omfatta 13 anställda. Att kalla lokaliseringsdelegationen med 13 handläggande personer för ett ämbetsverk är en felaktig beskrivning av utredningens förslag. Men än värre är utredningsmannens påstående att ett centralt verk skall bestämma om ett företag skall ligga i Edsbyn eller Bollnäs. Jag kan bara försäkra kammarens ledamöter att utredningsmajoriteten aldrig föreslagit prövningstillstånd för företag vare sig i Edsbyn, Bollnäs eller Hälsingland i övrigt, ej heller för företag i Arvika eller övriga Värmland. När det gäller politiska utspel och uttalanden om styrmedelsutredningens förslag hoppas jag att utredningsledamöterna i fortsättningen skall bemöda sig att inte handskas alltför vårdslöst med innehållet i utredningen. Som ledamot av utredningen sätter jag stort värde på den roll som utredningen vill tilldela de regionala och lokala organen. Utredningen föreslår att de regionala organen skall få ett direkt inflytande på handläggningen av tillståndsärendena. Det kan avse fall när lokaliseringen till ett visst län har visat sig vara motiverad ur regionalpolitisk synpunkt men ortsvalet ännu är en öppen fråga. I sådana fall bör enligt utredningen beslutanderätten delegeras till länsstyrelsen. Givetvis hade det för mig varit mer motiverat att få beslutanderätten delegerad till landstinget än som nu till länsstyrelsen. Men vi har ju ännu inte kommit så långt på demokratiseringsvägen att vi genomfört en länsdemokratireform som ger det folkvalda landstinget möjlighet att bedriva regional samhällsplanering. Det jag också som utredningsman sätter stort värde på är att utredningen med sitt förslag kan fånga upp den mest expansiva sektorn, nämligen den statliga administrationens etablering av kontorsoch förvaltningslokaler. Inom den närmaste tiden är det nödvändigt att tillsätta en parlamentarisk lokaliseringsutredning som ser över våra lokaliseringspolitiska stimulansmedel, såväl generella som selektiva. Ett område där jag anser att vi än så länge befinner oss på nybörjarstadiet i förhållande till många andra länder är när det gäller att använda skattelättnader i lokaliseringspolitiskt syfte. Det var ett steg i rätt riktning när höstriksdagen vid sin första plenidag biföll centermotioner om att utreda frågan om särskilda regionala investeringsfonder eller utvecklingsfonder. En ur skattesynpunkt förmånlig avsättning för företagen till en utvecklingsfond skulle bli ett elastiskt instrument som kunde riktas med selektiv verkan till områden där behoven är störst av nya arbetstillfällen. Höstriksdagens beslut att utreda frågan om skattelättnader i regionalpolitiskt syfte kunde överlåtas åt en kommande lokaliseringsutredning. I en ny lokaliseringsutredning kunde också prövas frågan att ge länsorganen befogenheter att själva få fördela lokaliseringsstödet. Vi måste komma ifrån den nuvarande stelbenta ordningen när det gäller regler för hur lokaliseringsstödet skall fördelas. Låt oss bygga ut företagarföreningarnas funktioner så att de även kan inrymma regionalpolitiken inom sitt arbetsfält. Om man överför beslutanderätten beträffande lokaliseringspengarnas fördelning i betydande omfattning från centrala organ till regionala organ så skapas större förutsättningar för punktvisa insatser till områden som bäst behöver stöd. Transportstödet har sedan det tillkommit successivt byggts ut och är i dag ett viktigt regionalt stimulansmedel. Men det är inte tillräckligt ännu. Det nuvarande transportstödet måste utvecklas till att omfatta även ett särskilt inomregionalt transportstöd. Behovet av ett inomregionalt transportstöd är störst i områden som bl.a. Norrbotten med stora avstånd. I Norrbotten har den senaste tiden förekommit en omfattande debatt som även förorsakat starka meningsbrytningar kring frågan om Norrbottens Järnverks möjligheter att etablera filialindustrier till länets inland och Tornedalen. Bl.a. har företagsledningen på Norrbottens Järnverk framhållit den bromsande faktor som interna transportkostnader kan bli ur kostnadssynpunkt vid filialetableringar. Norrbottens Järnverk skulle belastas med nya kostnader utan möjlighet till kompensation. Jag tycker det är nödvändigt att vi så snart som möjligt utvecklar transportstödet till att även omfatta ett särskilt inomregionalt transportstöd. Från centerns sida kommer vi att föra fram det här kravet. För Norrbottens del skulle ett särskilt inomregionalt transportstöd betyda att Norrbottens Järnverk fick helt andra ekonomiska förutsättningar innan jag gör det vill jag framhålla att jag ställer mig helt bakom länsberedningens principiella ställningstagande. Således delar jag helt och fullt utredningens uppfattning om att huvudansvaret för den samordnade regionala samhällsplaneringen även i fortsättningen skall vara statligt. Ja, därmed skall jag nu begränsa mig till beredningens förslag om en överflyttning av Habo och Mullsjö kommuner från Skaraborgs till Jönköpings län. Utan tvivel skulle genomförandet av en sådan länsindelning innebära ett mycket svårt bakslag för utvecklingen i Skaraborgs län. Jag vill gärna erinra om att jag i olika sammanhang här i kammaren mycket kraftigt understrukit behovet av statliga regionalpolitiska insatser i mitt hemlän, i första hand för att stärka befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen. Jag har framhållit att den fortsatta rationaliseringen inom länets jordbruk kraftigt minskar antalet sysselsättningstillfällen. Jag har också framhållit att en betydande andel av invånarna bor i kommunblock, där sysselsättningsutvecklingen kan antas bli svag på grund av branschsammansättningen inom näringslivet. Jag har dessutom framhållit att det bara är två län till här i landet som har en lägre andel människor sysselsatta i servicenäringar än Skaraborgs län. Jag har även framhållit att löneläget inom länets industri i förhållande till riksgenomsnittet är bland det lägsta i landet. Om regeringen och riksdagen skulle följa länsberedningens förslag, skulle länets befolkningsunderlag minska med ca 10000 invånare. Ett sådant beslut skulle kraftigt försämra utvecklingen för ett redan befolkningsmässigt litet län. I detta sammanhang är det ändå märkligt att länsberedningens majoritet har lagt fram sitt förslag utan att redovisa konsekvenserna för invånarna i Skaraborgs län. Enligt min mening reser sig vid tanken på länsberedningens förslag i detta avseende så många invändningar och frågetecken, att det bästa alternativet är att inte ändra den nuvarande länsgränsen mellan Skaraborgs och Jönköpings län. Till detta kommer alla de meningsyttringar som framförts av företrädare för berörda kommuner och av enskilda människor. De har samtliga haft den innebörden att man kraftigt motsatt sig en överflyttning till Jönköpings län. Jag är självfallet mycket glad över att Anders Dahlgren och Håkan Winberg, med sakligt riktiga motiveringar, har gått emot förslaget om överförandet av Habo och Mullsjö kommuner till Jönköpings län. Jag noterar också med intresse Ivar Högströms särskilda yttrande i frågan. Högström understryker bl.a. att ”det är med tvekan som jag anslutit mig till beredningens förslag i fråga om Älvkarleby, Habo och Mullsjö kommuner. Dessa förändringar är så marginella att de inte i någon betydande grad underlättar den regionalpolitiska planeringen i de berörda länen. De skulle däremot bryta invanda kontaktvägar och dessutom störa den politiska processen i länen.” Efter dessa mycket kloka synpunkter hade även Högström kunnat reservera sig mot förslaget.

Herr talman! En allmänpolitisk debatt måste helt naturligt domineras av de stora övergripande frågorna. Vilka frågor det än är, rör de til syvende og sidst den lilla människan och hennes villkor. Materiellt välstånd har i stor utsträckning blivit möjligt för de flesta — det skall vi med stor tacksamhet konstatera. Men det högproducerande samhället, som bidrar till välståndet, ställer verkligen också krav på människorna. Av skilda anledningar orkar inte alla. Vi är ju alla utrustade med psykiska och fysiska resurser. När det gäller omsorgen om och vården av vår fysiska hälsa har vi kommit betydligt längre än vad gäller den psykiska. Ambitionen måste dock vara att också möjligheterna att vårda vår psykiska hälsa skall svara mot det förefintliga behovet. Samlevnadsproblem, skolleda, mobbning, alkoholoch narkotikamissbruk, brottslighet, självmord och självmordsförsök, allt har en orsak. Här hjälper i allmänhet inte mediciner, teknisk utrustning och vad vi nu kan använda oss av för att avhjälpa kroppsliga krämpor. Det gäller i hög grad att lyssna sig fram, och där kan ingenting ersätta en människa - en medmänniska, väl skickad för detta. Att familjerådgivningen är stadd i utbyggnad är också något klart positivt. Önskvärt är att de organisationer som har sådan verksamhet kan fortsätta och även bygga ut denna. Behovet lär inte minska. Man kan också, glädjande nog, erfara att människor börjar söka hjälp tidigare än förr, vilket väl borde leda till större chans till verklig hjälp. Det är inte alltför ovanligt att skolsköterskan får ta emot elever som kommer under förevändning att de har ont i en arm eller någon annan diffus åkomma. Snart nog märker väl den vid osäkra barn och tonåringar vana sköterskan vad som egentligen är ärendet. Man behöver prata, man har problem. Syster är den som är lättast att gå till. Man kan ju låtsas att man har någon annan anledning. Skolsköterskan är en stor tillgång, inte minst därför att hon kan klara också det här vårdbehovet i mån av tid. Men elevantalet per skolsköterska är för närvarande för högt, och jag hoppas verkligen att pågående utredningsarbete skall leda till en ändring, så att mer tid kan ägnas åt denna viktiga elevvård. Utbyggnaden av elevvård med psykologer och kuratorer är viktig, men det primära måste vara att få ett tillräckligt antal skolsköterskor. De är lätta att nå, de klarar ofta många av barnens personliga problem och frågor, de är en utomordentlig sluss till kurator och psykolog, och de har goda möjligheter till kontakter med hemmen. Unga sköterskeelever lär ibland bli ganska förskräckta, när de under sin praktiktid får erfara hur många människor som begår självmord och hur många som försöker men inte lyckas. Varför? Och varför så många? Vi talar inte så ofta och inte så högt om antalet här, men det är faktiskt fler som dör på detta sätt än i trafiken. Alla som arbetar på ett konstaterat riktigt sätt för att hjälpa människor till psykisk hälsa och balans bör stödjas för att de skall kunna bygga ut sin verksamhet. Behovet är långt större än de möjligheter vi har för närvarande. Som exempel kan nämnas att S:t Lukasstiftelsen har åtminstone årslånga köer till sina mottagningar. Det är svårt att avgöra hur mycket en lång väntan betyder för en människa i nöd, men att det betyder något står väl helt klart. Alla svårigheter är ju lättare att komma till rätta med, om man försöker klara upp dem på ett tidigt stadium. Om en människa skall kunna känna att hon lever ett meningsfyllt liv hör fysisk och psykisk hälsa till villkoren. Målsättningen måste ändå vara möjlighet att vårda hela människan. Som avslutning, herr talman, skulle jag vilja säga något om barnen —- de tidiga barnaåren. Många föräldrar lär ha sett med förtvivlan tillbaka och önskat att de vetat mer och förstått bättre den tid barnen var små och de själva unga. Det är säkert inte på grund av bristande kärlek och vilja som föräldrar gör sina misstag, det beror på bristande kunskaper. Kan man då ställa krav på att blivande föräldrar skaffar sig kunskap om vad ett barn är och vad det kräver? Ibland har jag önskat att det hade krävts av mig själv en gång. Då skulle mina första barn inte i så hög grad blivit försöksobjekt. Barnet är ett liv, ett ömtåligt liv som vi inte äger utan har att förvalta under några år. Frågan är vilket som är riktigast, att ställa krav på föräldrarna eller att låta dem så småningom, när det kanske är för sent, komma underfund med vad det var som fattades. Vi har i dag inte möjlighet till rejäl föräldrautbildning för alla som behöver detta. Frågan har aktualiserats många gånger och det är, herr talman, min förhoppning att den skall lösas.

Herr talman! Det vi här i kammaren sysslar med sedan i går förmiddag är den tråkigaste allmänpolitiska debatten i mannaminne. Detta om man får tro en del kommentatorer i dagens tidningar. Vi som är garvade och har hört många debatter och kanske inte tycker att denna är så förfärligt mycket tråkigare än många av sina föregångare kan kanske undra vad det är som föranleder ett så hårt omdöme. Man vill ju gärna tro att det inte var det omfattande energipolitiska avsnittet i går. Det kan väl ha tett sig tråkigt i det avseendet att det inte visade så väldigt mycket av glada fighter och heta motsättningar.

Det kan väl, får vi hoppas, inte vara det som var så tråkigt.

För en utomstående åhörare kan ju en sådan debatt inte rimligen bli särskilt intressant. Man kunde ta många exempel på den typen av debatt. Vår statsminister, herr Palme, excellerar väl mer än de flesta i den. Det var intressant i går att höra hur herr Palme just i avsnittet om energipolitiken framhöll såsom självklart att alla är överens om att de s.k. marknadskrafterna inte kan släppas lösa på det här området. Här kände uppenbarligen herr Palme sitt ansvar som statsminister och ett behov av att göra klart att det inte finns några grupper i samhället som vill släppa lös någon sorts ansvarslösa anonyma marknadskrafter på det här området. Men så fort han kommer in på det mer allmänpolitiska avsnittet låter det annorlunda. Då talas det just om marknadskrafterna, om deras förödande inverkan i vissa sammanhang och deras oförmåga att lösa problem i andra sammanhang, som om det funnes någon som förespråkade ett fritt spelrum för marknadskrafterna. Men det finns det inte och har inte funnits på 150 år, eller någonting sådant. Det blir alltså en meningslös debatt.

Redan då var det för konservativt tänkande självklart att lösningen på våra problem låg i ett samspel mellan samhällets reglerande, ramuppdragande insatser och de fria marknadskrafterna. Och så har det förblivit. Den här debatten har rätt mycket handlat om fördelningsproblem. Även det är en från moderata och konservativa utgångspunkter mycket intressant debatt. Vi är synnerligen medvetna om att vi har svåra olösta fördelningsproblem i vårt samhälle. För mig är det — med tanke på det jag mest sysslar med här i riksdagen — naturligast att tänka på de sociala frågorna. Det socialpolitiska avsnittet i moderata samlingspartiets partiprogram börjar så här, herr talman: ”Samhällets ansvar för medborgarnas välfärd är en lika ursprunglig, och självklar, del av den konservativa idétraditionen som uppfattningen att den enskilde har ansvar för sig själv, för sina närmaste och för samhället.

Ett konservativt parti vill nyttiggöra människors naturliga önskan att få så mycket som möjligt över för egen del men vädjar lika självklart till människors beredvillighet att avstå till sämre lottade, till sjuka, handikappade och från arbetsmarknaden utslagna. Det ligger inte så mycket för oss i moderata samlingspartiet att tala om gamla tider och vad vi och andra har uträttat då — inte därför att vi är rädda för gamla tider utan därför att det för konservativa människor är självklart att politiken handlar om dagen och framtiden och inte om gårdagen.

Det finns en minoritet — om också inte särskilt liten — som har det besvärligt och som hade det ännu besvärligare för några år sedan. Jag tänker på de pensionärer som inte kom med i ATP-systemet. Redan 1964, så snart det framstod klart att våra pensionssystem tålde större åtaganden än man kunde föreställa sig omkring 1960, föreslog moderata samlingspartiet att det skulle börja utbetalas rejäla pensionstillskott till denna grupp. Till en början fick vi alla partier mot oss. Det var rent förfärligt vilka för samhällsekonomin nedbrytande konsekvenser förslaget sades komma att få. Det tog fem år att få alla partier med oss — i dag är det av oss föreslagna systemet i tillämpning. Det talas mycket om arbetsmiljö, om arbetarskydd och om arbetare som förstör sin hälsa i dåliga arbetsmiljöer. Jag råkade titta i en moderat motion från 1971, då vi just hade börjat ta itu med dessa frågor på allvar. Det heter i motionen bl.a.: ”Även om olämpligheten av ytterligare kostnadsbelastning av näringslivet generellt sett är uppenbar, finns i detta fallet bärande motiv för motsatsen. Omsorgerna om de anställda är nämligen en synnerligen angelägen uppgift för arbetsgivarna, syftande till ömsesidig nytta.

Jag tänker bl.a. på en mycket liten grupp, de gravt handikappade barnen, till vilkas år sedan av det bidragssystemet, vilken väl var avsedd att medföra en förbättring. Man räknade upp de gamla bidragsbeloppen och gjorde dem samtidigt skattepliktiga och pensionsgrundande. Tyvärr gjordes uppräkningen för låg — lägre än vad familjepolitiska kommittén hade avsett —- vilket ledde till att några av dessa verkligen stödbehövande människor fick en försämring i förhållande till tidigare. Uppräkningen av beloppen räckte alltså inte till för att motsvara effekten av beskattningen. Vi slog larm omedelbart för att få detta tillrättat. Nu kommer det förslag på denna punkt från regeringen i samband med den stora pensionsreformen. Men till skillnad från en del andra viktiga förslag i propositionen, som skall träda i kraft redan nästa sommar, skjuter man på tillrättandet av denna orättvisa ett år, till 1976. Vi vill ha den åtgärden genomförd samtidigt med en del andra reformer ett år tidigare. Vi vågar väl räkna med att denna ganska lilla grupp, som alltid haft det dåligt och som för ett år sedan fick det sämre än förut, skall få sin behövliga förbättring så snart som det över huvud taget är tekniskt möjligt, det vill säga nästa sommar. Jag kan också nämna en annan grupp som inte har det bra i samhället, nämligen de partiellt förtidspensionerade. De får fortsätta att leva i dåliga förhållanden även när de inte längre är förtidspensionärer utan ålderspensionärer. Vi har nämligen ett orimligt orättvist system för beräkning av dessa människors pension när de väl når gränsen för ålderspension. Moderata samlingspartiet har ett par gånger tagit upp denna fråga. Nu är vi där igen och vill att det skall ges möjlighet att bland de olika sätt som finns att beräkna pensionsunderlaget i varje enskilt fall välja det förmånligaste alternativet. Det önskemålet lär vi få anslutning till nu, när det talas så mycket om fördelning till eftersatta minoriteters förmån. Det vore lätt att fortsätta den här exemplifieringen, men jag skall inte göra det. Den tid jag hade anmält mig för har redan gått ut. Jag har bara känt ett behov, herr talman, av att peka på ett område där den politiska värdegemenskapen sannolikt är väsentligt större än den ofta framställs i debatten här i kammaren och utanför riksdagen. I den mån det finns skiljaktiga meningar — och det finns det självfallet — är de verkligen inte skiljaktiga på det sätt som vi så ofta får höra: att det skulle vara från konservativa, moderata utgångspunkter man har svårast att ta upp de här problemen som jag har nämnt.

Herr talman! Det råder för närvarande en högkonjunktur i vårt land. Bl. a. är investeringsviljan mycket god, och det kan i viss mån sammanhänga med inflationsutvecklingen. Man räknar med att om en investering blir fördröjd kommer man att förlora ekonomiskt på grund av inflationen. Företagarnas vilja att investera är mycket stor. De fyllda orderböckerna är en extra stimulans till investeringar för exempelvis rationaliseringar och vidareutveckling av företagen. Detta är väl i och för sig bra, men tyvärr är läget på kreditmarknaden sådant att det föreligger stora svårigheter att få låna pengar till investeringar i maskiner och företag, under det att det ej är lika svårt att låna pengar till bostadsbyggande. Kreditrestriktionerna sammanhänger med att vi har en överhettad högkonjunktur och med att ränteläget är högre i utlandet än i vårt land. Det kan inte heller förnekas att underskottet i statsbudgeten, vilket nu är uppe i 11 miljarder kronor, är en av orsakerna till den skärpning som skett när det gäller bankväsendets möjligheter att tillgodose lånemarknaden med kapital. Bostadsbyggandet tar i anspråk nästan lika mycket som underskottet i statsbudgeten, ca 11 miljarder kronor. Tillskottet från AP-fonderna blir avsevärt lägre än beräknat. Sålunda räknade man med att detta tillskott skulle röra sig om 10,8 miljarder kronor, men det blev i runda tal endast 8 miljarder kronor. Det är väl ingen hemlighet att riksbanken ser ganska allvarligt på situationen, och de skärpta kreditrestriktionerna ger belägg för detta påstående. Medel måste fram inom eller utom bankväsendet, vilket givetvis får konsekvenser för bankernas utlåning för andra ändamål. Förhållandena på kreditmarknaden är sådana att den lånesökande företagaren har stora svårigheter att över huvud taget erhålla lån för möjliggörande av en expansion av sitt företag och rationalisering av driften. Detta är en följd av de hårda kreditrestriktionerna. Man ställer sig litet undrande inför det förhållandet att en bank föredrar att låta en låntagare ta ut från sin motbok framför att låna honom pengar. Det förekommer, när kreditsökande önskar lån med säkerhet i motbok, att bankinrättningen då uppmanar vederbörande kontoinnehavare att lyfta sitt tillgodohavande på sin inlåningsräkning. I vissa kreditinrättningar förekommer i dag nära nog totalstopp på utlåningssidan. Ett exempel bland många kunde anföras för att belysa de svårigheter som råder på lånemarknaden. Jag skall nöja mig med ett. En person skulle förvärva ett företag för 800 000 kronor. Säljaren hade inte behov av kapitalet som sådant. Han var därför villig att låta hela likviden stå inne hos den långivande banken på en lång inlåningsräkning, dvs. en inlåningsräkning med tolv månaders uppsägning. Men banken kunde inte — trots att det inte var fråga om utbetalning av några medel —- bevilja nämnda kredit utan hänvisade vederbörande till att ställa sig i lånekön. Nog verkar det horribelt att den som önskar köpa en gård, t ex. en jordbrukare, blir hänvisad till att ställa sig i lånekön, medan den som förvärvar en bostadsfastighet får låna pengar till detta förvärv. Det måste vara något skevt i det hela när man nekar kredit till ett seriöst företag, som inte har möjligheter att få sitt lånebehov tillgodosett på annat vis, medan personer inom en viss sektor fritt kan få låna — jag tänker i detta fall på bostadsbyggandet.

De nuvarande hårda kreditrestriktionerna har till konsekvens att t.ex. Föreningsbanken måste neka krediter, oavsett om den har möjligheter att bevilja sådana. Jag vill i detta sammanhang poängtera att jag, när jag nu begär lättnader i gällande kreditrestriktioner, inte avser krediter enbart för jordbrukare utan speciellt för mindre och medelstora företag, vilkas krediter kan medverka till en produktionsökning, ej till investeringar i rena konsumtionsvaror. Att jag närmast ömmar för de mindre och medelstora företagen, inräknat jordbruket, beror på att dessa företag inte har samma möjlighet att skaffa sig kapital vid sidan av kreditinrättningarna som de stora företagen, vilka har möjligheter att låna av AP-fonderna, på utlandsmarknaden etc. Jag hoppas, herr talman, att det inte skall dröja alltför länge innan vi får vissa lättnader i de mycket hårda kreditrestriktionerna. Annars blir läget alltför prekärt och bekymmersamt för dem som berörs av restriktionerna

Herr talman! Jag skall först be att få instämma i vad herr Carlshamre sade nyss, att vi så ofta i debatterna här i riksdagen talar förbi varandra, för det gör vi. Jag har ju försökt att komma åt det genom att föreslå att vi skulle försöka med manuskriptfria överläggningar. Det tror jag skulle råda bot på missförhållandet, för det beror på att ledamöter sitter och skriver sina anföranden hemma och då inte vet vad andra kommer att säga i debatten. På det sättet talar vi förbi varandra och alltför länge. Jag övergår så till vad jag egentligen hade tänkt säga. Det berör litet grand riksdagens anseende, förtroendet för riksdagen. En av våra mesta kändisadvokater sade i en TV-debatt häromkvällen i Kvällsöppet att ”alla som sitter i riksdagen är ju inte idioter men många är det”. Det är ju ett plumpt övertramp som man kanske inte skulle fästa avseende vid. Men det är allvarligt, herr talman, om man i en demokrati försöker att förinta förtroendet för den folkvalda församlingen. Ännu värre är det ju om ledamöterna själva bidrar till detta, och jag tror faktiskt att man i någon mån kan säga att det varit så. Speciellt tror jag att moderata samlingspartiets representanter i vissa fall har varit ute och försökt förlöjliga den s.k. lotteririksdagen, jämviktsriksdagen. Det är också allvarligt. Enligt den erfarenhet jag har — den är inte så lång, jag har varit tio år i riksdagen — har ingen riksdag fungerat så bra som just denna jämviktsriksdag. Den har dragit intresset från regeringen till riksdagen i stor utsträckning, vilket är demokratiskt bra, och den har gjort att det går mycket lättare att komma överens i utskotten. Det har blivit en sakpolitisk i stället för en partipolitisk behandling i betydande utsträckning, vilket är välgörande. Nr 116 Torsdagen den 7 november 1974 kraftigt genom åren och är nu mycket bra; bl.a. servicen när det gäller ee oo enkla frågor och interpellationer är nu helt förstklassig. Allmänpolitisk Sedan några ord om detta att man lottar i jämviktsriksdagen. debatt Först och främst har det ju inte blivit så många lottningar. Och jag kan inte se att det är något fel i att lotta. Om sympatierna ute i landet är så jämnt fördelade mellan två block — ja, det är ju egentligen inte längre några block, men låt oss ändå hålla fast vid att det i vissa frågor kan förekomma två block — måste det väl vara rättvisast att lotta. Lotten gynnar då ena gången den ena sidan och andra gången den andra sidan. Det måste enligt min mening vara rättvisare än om vi hade fått en utdelning där det varit ett mandats övervikt för ena sidan och det blocket alltid skulle ha vunnit. Jag anser att det sistnämnda förhållandet skulle Jämviktsriksdagen fungerar naturligtvis också bra genom den service vi har från kansli, vaktmästeri och annat. Denna service har förbättrats vara mycket orättvisare, och jag tror att svenska folket delar den uppfattningen. Det är klart att den jämna mandatfördelningen aktualiserat den omständigheten att det finns vissa ledamöter som ibland röstar efter övertygelse och inte efter partitrohet. Detta ger naturligtvis mycket större utslag när ställningen är så jämn. Nu finns det, herr talman, en vetenskaplig undersökning utförd vid Göteborgs universitet som visar att 67 procent av riksdagens ledamöter anser att vid en kollision mellan personlig övertygelse och partilojalitet skall den personliga övertygelsen fälla utslaget. När det gäller folkpartiets riksdagsgrupp är det naturligt nog ett ännu större antal, 80 procent, som anser att den personliga övertygelsen skall fälla utslaget. Och då har det ändå hänt att när någon person röstat efter den personliga övertygelsen har andra ledamöter farit ut i rätt kränkande omdömen vid föredrag och annat ute i bygderna. Det är ett problem här, eftersom det sägs att sedan riksdagsgruppen sammanträtt och man där inte har uttalat någon annan mening är man låst av det när debatten i kammaren tar vid. Därmed har man ju sagt att debatten i kammaren är totalt meningslös. Man får helt enkelt inte ta intryck av det som sägs i kammaren, och man kan alltså inte ändra sig från det att riksdagsgruppen haft sammanträde till dess att voteringen äger rum i kammaren. Det är, som jag ser det, en ganska allvarlig situation, för en debatt skall ju ändå ha den meningen att man skall kunna påverkas av argument. Jag hör till dem som kan påverkas av argument även från andra än mina partivänner — det hände vid en av de voteringar som varit aktuella — men det får man alltså inte lov till. Jag har ibland undrat om det förhållandet att kammaren ibland är så glest besatt möjligen kan bero på att ledamöterna inte vågar komma hit därför att de inte vill riskera att bli påverkade av de argument som anförs här. Men det är bara en teori. För en tid sedan hade vi en ledamot av kammaren som vi nu har anledning att sakna, numera landshövding i Gävle, och han hade en idé i det här sammanhanget, nämligen den att vi skulle debattera vissa dagar, t.ex. onsdag och torsdag, och votera en annan dag. Vi skulle alltså samla voteringarna till en och samma dag. Det skulle ha den fördelen att riksdagsgrupperna då kunde ha sammanträde efter det att debatterna i kammaren hade förevarit och då diskutera med utgångspunkt från vad som sagts i kammaren. Det var i och för sig inte alls någon dålig idé. Slutligen tror jag sålunda att det är viktigt och nödvändigt att vi gör debatten här i kammaren meningsfylld, dvs. förvandlar den från en skendebatt, som den nu är, till en debatt som kan påverka skeendet.

Herr talman! Den generation som påbörjade sin levnad i slutet av förra seklet eller i början av detta århundrade har fått uppleva en enorm utveckling. Det är den tekniska utvecklingen som detta baseras på. Det är väl inga överord att påstå, att från vår tideräknings början — ja, långt tidigare — fram till mitten av 1800-talet var de tekniska hjälpmedlen för att underlätta människans arbete av mycket ringa betydelse. Men genom upptäckten av en ny kraftkälla inleddes en ny epok i samhällets produktionsordning. Hantverket övergick till att bli industri. Tillverkningen av varor flyttades därigenom från hemmen till fabriken. Maskiner av olika slag framställdes till människans gagn. Följden blev vidare, som vi känner till, en social omvandling i de länder som anammade teknikens utveckling — eller rättare sagt som hade en chans att få komma i kontakt med den. Så har utvecklingen rusat i väg från James Watts intresse för ångkraften fram till dagens månfärder. I dag är det lätt att kritisera dem som har haft hand om denna utveckling för att de inte beaktade den miljöoch naturförstöring som har följt i teknikens spår. Men vi skall nog vara litet försiktiga. I stora stycken har vår välfärd nämligen varit ett resultat av teknikens landvinningar. För de människor som var bundna vid ett tungt manuellt arbete blev t.o.m. det lilla första tekniska hjälpmedlet en lättnad i deras tillvaro. Jag behöver här inte heller orda om vad industrin har betytt för standardökningen i vårt land liksom i övriga industriländer. Vår sociala reformverksamhet har kunnat byggas ut osv. Men klart är att vissa av våra framsteg har fått konsekvenser i form av miljöförstöring som vi i dag försöker rätta till, men där vi aldrig kommer att lyckas helt. Klart är också att hade man vetat följderna av vissa inslag i industriprocessen, hade man säkert valt andra vägar. Vidare hade vi för bara några decennier sedan så mycket orörd natur att man menade att vi hade råd med en viss förstöring. Och vad den inre miljön beträffar, förgiftningarna inom industrin, har ju forskarna först på allra sista tiden slagit larm. Exempel på detta är KemaNords vinylklorid, Bolidens arsenik och Saab-Scanias flygbränsle. När det gäller fabriksmiljön får vi inte heller glömma att utvecklingen inom ventilationstekniken på ett revolutionerande sätt har hjälpt till att förbättra den, samtidigt som tekniken framgångsrikt har hindrat förore ningar att komma ut i den yttre miljön. Nämnas bör också att den reningsteknik som i dag används vid huvudparten av våra reningsverk är effektiv och har resulterat i att vattenkvaliteten i samhällens recipienter nu kan visa upp förbättringar. Om vi alltså kan ha förståelse för utvecklingen — eller hälsar den med tillfredsställelse i många fall — så blir vi i dag skrämda av de larmrapporter som vi överöses med om förgiftningar inom industrin, om kärnkraftens biverkningar osv. Centerns partiledare har sagt: ”Det fanns förr många farliga yrken, en del rent livsfarliga, som timmerflottarens. Men då kunde man ändå med sina fem sinnen uppfatta riskerna. I dag är yrkesskadorna smygande och osynliga.” — Fälldins uttalande ger kärnan av riskerna i dagens högindustrialiserade samhälle. Vi har tydligen på vissa håll en industrimiljö, där den anställde löper stor risk för en successiv förgiftning. Det tar ofta några år innan symtomen är påvisbara, men de kommer och visar sig då i form av mestadels svåra sjukdomar. Läkartidningen har nyligen redovisat att förekomsten av cancer i kroppens avgiftningsorgan ökar. Det rör sig om cancer i lever och gallgångar liksom i njurar och urinvägar. Vi måste säga ifrån att vi inte accepterar att styras av en teknologi och en produktion, vars risker vi inte har kontroll över. Vårt samhälle har liksom övriga industriländer ensidigt sett till den ekonomiska tillväxten med sin stordrift och centralisering. Denna inställning medför också en snedvridning av den ekologiska balansen och är ett hot mot våra ändliga naturtillgångar. De ekologiska aspekterna på samhällsplaneringen skall bevakas av naturvårdsorganen. Det är ytterst betydelsefullt att ekologiskt tänkande på ett mera påtagligt sätt än nu får vara med i beslutsprocesserna. Vi går i dag ofta till ekonomen, teknikern och juristen i planeringsärenden men glömmer bort biologen och ekologen. Fortsätter vi att handla på detta sätt kan inte resultatet bli mer än ett — ett ohyggligt arv till våra efterkommande. Det behöver därför knappast påpekas att man t.ex. i kommunerna måste ha tillgång till biologisk och ekologisk expertis. Det får inte vara så att naturvårdsfrågorna drunknar i mängden av ärenden som man har att handlägga. Men jag har goda förhoppningar att så inte skall bli fallet. De förtroendevalda i kommunerna har enligt mina erfarenheter fått ett ökat intresse för dessa frågor. I dag står det klart för de flesta att miljövård inte är någonting som bara intresserar några få s.k. fantaster utan att det verkligen är ett samhällsintresse. Det gäller att åstadkomma en lämplig avvägning mellan produktion och miljö. Varje steg vi nu tar på den tekniska sidan för att öka vår produktion medför tydligen miljöproblem. Det gäller att göra de rätta avvägningarna. Riksdagen har inte varit ointresserad av dessa problem. Åtskilliga beslut som har fattats de senaste åren har angivit en klar viljeinriktning. Men jag vill ändå påstå att det är ungdomen som visar vägen. Och jag tycker att ungdomarna reagerar sunt. De är måttliga i sitt fördömande av vad som försummats tidigare. De accepterar mestadels den tekniska utvecklingen och inser vad den betytt för ge Nr 116 nerationen före dem. Men nu menar de att man inte får acceptera några Torsdagen den ogenomtänkta trender, där felsteg kan medföra oläkbara miljöstörningar. 7 november 1974 Man kan inte kalla detta ett gruppintresse — det berör hela mänsklighetens framtid. Ungdomens reaktion mot kärnkraftens risker, mot ingrepp i = Allmänpolitisk våra sista vildmarker osv. ger oss faktiskt hopp om att kunna leva vidare debatt på det här klotet. Den ungdomliga entusiasmen i de här spörsmålen kan väl i några fall ta sig uttryck i vissa överdrifter, man i allt väsentligt är ungdomens reaktion sund, och det finns all anledning för oss andra att lyssna.

Herr talman! Alla vet vi att utredningsarbetet i riksdagen svällt ut kraftigt under senare år. Den 3 oktober i år fanns det 421 offentliga utredningar och sedan höstriksdagen startade har ytterligare några tillkommit. Samhället av i dag är komplicerat, de frågor vi har att besluta om är för framtiden tunga och viktiga frågor. Vi behöver väl i stort sett det utredningsväsende vi har. Men hur utnyttjar vi det? I vår komplicerade utredningsmekanism måste det ju hända då och då att man får resultat på den ena kanten som är av intresse på den andra. Två eller flera utredningar, som inte är samordnade, är naturligtvis i regel av tekniska skäl svåra att plötsligt samordna. Men om ett resultat från en utredning visar sig viktigt för en annan samtidigt pågående utredning, hur gör man då? Jag har ett exempel i tankarna. 1956 tillsattes klientelundersökningen. Det har kommit fem delbetänkanden, det sista i våras.

Men det har man inte gjort. Man har i stället givit det brottsförebyggande rådet i uppdrag att sammanställa resultaten och rekommendera åtgärder. Man kan naturligtvis fråga: Om nu resultaten är viktiga även för andra utredningar, kan man inte ta upp dem i debatten i kammaren när dessa andra utredningars betänkanden kommer upp? Det är klart att man kan göra det. Men det ligger i sakens natur att en enskild riksdagsman inte i kammaren kan ge en lika systematisk presentation som hade kunnat ske under utredningsarbetet. Han kan inte heller vänta sig att de resultat han för in i debatten på ett så sent stadium som i kammaren får någon större effekt. Jag har gått upp i talarstolen i dag, herr talman, för att efterlysa samordning av arbeten i skilda utredningar i fall som klientelundersökningen. Jag anser nämligen att klientelundersökningens resultat är så väl preciserade i de fem delbetänkanden som finns att de kunde ha använts som material tills vidare i väntan på den sammanställning som brotts förebyggande rådet skall göra. Detta om det formella. Jag skall nu motivera varför jag menar att klientelundersökningens resultat är viktiga för både enskilda och samhället. Klientelundersökningen hade till uppgift att undersöka orsaken till ungdomsbrottsligheten. Man har undersökt 300 Stockholmspojkar i åldern 11-15 år. Av dessa hade 150 debuterat i polisens brottsregister och 150 valts ut via mantalslängder så att de passats ihop med var sin brottspojke i fråga om ålder, socialgrupp, familjesituation och bostadsmiljö. Hela gruppen har följts upp till 21 års ålder. Pojkarna i den första gruppen kallar jag i fortsättningen brottspojkar och i den andra kontrollpojkar. 60 procent av brottspojkarna har återfallit i brott, medan jämförelsevis få av kontrollpojkarna — endast 15 procent — begick brott under uppföljningstiden. De sociala faktorerna som varit likartade för brottspojkarna och kontrollpojkarna kan givetvis inte förklara den stora skillnaden i brottslighet mellan grupperna. Man konstaterar därför att yttre miljöfaktorer inte har det starka samband med ungdomskriminalitet som många tagit för givet. I stället har undersökningen visat att det sätt på vilket pojkarna har blivit uppfostrade varit av avgörande betydelse. Av de brottspojkar som har uppfostrats vad man kallar slappt eller lynnigt — 50 procent — återföll nästan samtliga — 97 procent — i brott. Det intressanta här är givetvis att den slappa och lynniga uppfostran inte befunnits vara knuten till yttre miljöfaktorer. Den dåliga uppfostran skulle förekomma i alla samhällsklasser och inkomstgrupper, oberoende av om familjen är hel eller splittrad, utan starkare påverkan från boendemiljön. Atmosfären i en familj, omsorgen om barnen, möjligheten att ge barnen social träning skulle tydligen bero på andra faktorer — faktorer som skär rakt igenom samhället. Herr talman! Dessa resultat är inte revolutionerande i den meningen att de är nya. Klientelundersökningens resultat bestyrker tidigare forskningsresultat. Beror nu bristen på konsekvent uppfostran av brottspojkarna på en allmän oro och otrygghet hos föräldrarna? I så fall torde man inte kunna avhjälpa ungdomsbrottsligheten med en ensidig inriktning av sociala åtgärder utom hemmet. I så fall borde man vid planering av både socialvård och skola hela tiden söka lägga vikt vid att stödja och hjälpa föräldrarna i hemmet och inte endast på att skapa substitut utom hemmet. Man kan också lägga mer vittgående perspektiv på klientelundersökningens resultat. En av psykologerna, som svarar för en del av det vetenskapliga arbetet, har framhållit att det var som om föräldrarna inte själva visste vilka normer de skulle ge sina barn. Osäkerheten skulle ligga på normplanet. Herr talman! Detta leder osökt tankarna till Vilhelm Lundstedt, socialdemokratisk riksdagsman. På 1920 och 1930-talen förfäktade Vilhelm Lundstedt i sina veten skapliga arbeten en ideologi, som till stora delar skulle ha passat bra i en moderat partimotion i dag. Han skildrade nämligen hur samhället skulle komma att se ut om regelsystemet för människors handlanden mot varandra uppluckrades. Han skildrade hur en försvagning av den personliga ansvarskänslan kan spoliera ett samhälle inifrån och i en av sina böcker varnade han för ett framtida kaos. Jag menar inte att Lundstedts kaos är här. Jag menar endast att vi genom klientelundersökningen har fått en tankeställare att begrunda vikten av ett bibehållande av ett normsystem. Och jag anser att klientelundersökningens resultat kan ge oss anledning att allvarligt tänka över orsakerna till föräldrarnas osäkerhet och otrygghet.

Herr talman! Den aktuella debatten i utrikespolitiska frågor rör i stor utsträckning frihetsrörelser och minoriteter i olika länder. Regeringen är frikostig med stöd åt organisationer av skiftande slag, helst om de hör hemma på vänsterkanten. Statsministern talar sedan en tid tillbaka också gärna om de små staternas betydelse i världspolitiken. Det problem som jag tänkte ta upp är inte dagsaktuellt — men det har sedan 30 år tillbaka en ständig aktualitet. Hösten 1944 flydde omkring en halv miljon balter västerut undan den sovjetiska ockupationen av de tidigare fria staterna Estland, Lettland och Litauen. En hel del av balterna kom att stanna i vårt land, och i dag har vi ungefär 25 000 ester och 4000 letter inom våra gränser. De flesta av dessa har med beundransvärd flit och energi vuxit in i det svenska samhället och gjort en god arbetsinsats här. Samtidigt har de genom stora uppoffringar också lyckats slå vakt om sitt språk och sin kultur på ett sätt som är värt vår uppskattning. Deras trohet mot sin kultur och sina traditioner kan vara ett föredöme för oss alla. I jämförelse med senare anlända grupper har balterna haft föga hjälp av det svenska samhället. Statens invandrarverk har under flera år avslagit alla ansökningar om ekonomiska bidrag med hänvisning till att det här rör sig om en etablerad minoritet. Den inställningen har inte invandrarutredningen delat, och jag hoppas att riksdagen när dessa frågor kommer upp skall följa utredningens förslag. Den estniska staten intog en mycket mer förstående hållning gentemot olika minoriteter. Så var t.ex. undervisning i och på modersmålet en rättighet enligt grundlagen. Den estniska staten drev 19 svenska folkskolor och gav stöd till ett svenskt gymnasium, detta för en folkgrupp som utgjorde ungefär samma andel av befolkningen som esterna gör här i Sverige. Denna tolerans gentemot olika minoriteter var anmärkningsvärd under denna period före andra världskriget när behandlingen på de flesta håll var så helt annorlunda. Men här i landet utgår ett knappt stöd, beviljat för ett år i taget, till två estniska skolor med lågoch mellanstadier. Alla andra skolor har måst läggas ner. Lettiska skolan i Lund har fått avslag på alla framställningar om bidrag. Nr 116 Kollektiv överföring av flyktingar är en hjälp som vi berömmer oss 2hövember 1974 som äger rum så gott som varje år. Kollektiv överföring av flyktingar — ooo oo från vårt land mot deras vilja har, såvitt jag vet, bara ägt rum en enda Allmänpolitisk gång under detta århundrade. Jag syftar då på de balter som i januari debatt 1946 utlämnades till Sovjetunionen — en outplånlig skamfläck i vår historia. Enligt internationell lag existerar alltjämt de baltiska staterna, de jure om än inte de facto. Av de ursprungliga invånarna i de gamla baltiska staterna finns ca en miljon i västerlandet. Uppskattningsvis 700 000 balter deporterades under kriget, bl.a. till Sibirien. De har i sina hemländer ersatts med mmande arbetare. Trots detta finns det fortfarande stora skaror av fi kvar en nationell självkänsla i dessa underkuvade stater. Kanske beror det på att de genom tradition har mer gemensamt med den västliga världen än med den kommunistiska. I denna tid, när så många frihetsrörelser uppmuntras, när den ena utbrytarstaten efter den andra erkänns i den heliga frihetens namn, när vår statsminister hävdar de små staternas roll i vår värld, har jag velat erinra om de baltiska staterna. De här små nationerna, som ligger så nära oss och som visar en sådan vilja att vårda ett nationellt arv, borde vi aldrig tillåta oss att glömma. Men att inte glömma är inte nog — vi måste aktivt arbeta för att friheten, den dyrbara friheten, skall komma också till dem.

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt begära ordet i den här debatten, men det har under de senaste dagarna inträffat en del saker som jag anser vara så allvarliga att jag — eftersom vi inte kommer att ha någon ordentlig utrikesdebatt i år — nu vill något närmare beröra. För närvarande pågår UNESCO:s årsmöte i Paris, och där har en del synnerligen oroväckande händelser inträffat om vilka de svenska tidningarna märkligt nog nästan inte alls rapporterat. För ett par dagar sedan ägde röstning rum om länder som hade begärt att få tillhöra UNESCO:s europeiska region. UNESCO arbetar nämligen i mycket stor utsträckning på regioner för olika världsdelar. Det var främst Canada, USA och Israel som begärde att få ansluta sig till den europeiska regionen, utöver den medverkan som Canada och Förenta staterna har i sin region. Canadas och Förenta staternas ansökan beviljades, men Israels ansökan avslogs med 35 nej-röster mot 23 ja-röster och 26 nedlagda. Sverige liksom övriga Norden stödde förslaget, under det att främst arabländerna och Östeuropa röstade emot. Härigenom är Israel nu det enda landet i UNESCO som inte får tillhöra någon region och som sålunda förhindras att göra en mer aktiv insats i den verksamhet som UNESCO är satt att sköta. Betydligt allvarligare är att det för närvarande pågår diskussion om ett resolutionsförslag som har framlagts från arabisk sida. Enligt detta skall man först i två punkter fördöma Israels skötsel av kulturella tillgångar och historiska minnesmärken, under det att man i en tredje punkt uppmanar UNESCO att bryta allt samarbete med Israel. För den som något känner till den internationella tekniken på detta område är detta det näst sista steget mot förslag om uteslutning av Israel ur UNESCO. Det sägs att Sverige vid delröstningen kommer att lägga ned sin röst vid punkterna 1 och 2, dvs. de som bara innehåller ett fördömande, och rösta nej vid punkten 3, dvs. den där man föreslår att Israels samarbete med UNESCO skall upphöra, men därefter avstå vid röstningen om resolutionen i sin helhet. Detta förfarande belyser flera principiellt allvarliga problem både för Sveriges vidkommande och för internationellt fredsarbete i FN:s anda. Innan jag går in på de frågorna skulle jag inom parentes vilja nämna att jag sedan mina verksamhetsår i Mellanöstern är väl förtrogen med de anmärkningar som riktats mot Israel beträffande arkeologiska och andra liknande frågor. De är desamma år efter år. Arabländerna har år efter år framlagt förslag om resolutioner mot Israels påstådda förstörande av minnesmärken och mot Israels arkeologiska utgrävningar i det gamla Palestinaområdet. Jag hade på sin tid tillfälle att göra närmare undersökningar av alla dessa anmärkningar och fann att de för att använda ett försiktigt uttryck var totalt obefogade. Inte desto mindre återkom de år efter år. Det är självklart att arabernas syfte med dessa ständigt upprepade anklagelser inte gäller omtanken om arkeologiska utgrävningar, utan de har en rent politisk bakgrund och måste därtör också bedömas från den synpunkten. Sedan åtskilliga år tillbaka finns det knappast en internationell konferens, vare sig den rör flygsäkerheten, Rödakorsverksamheten, de mänskliga rättigheterna eller det interparlamentariska arbetet utan att arabländerna ägnar en betydande del av konferenstiden åt att hålla en serie brandtal mot Israels uppträdande, allmänna politik, rätt till medlemskap i berörda organisationer eller dess rätt att över huvud taget existera. Dessa tal brukar normalt även följas upp av förslag till resolutioner vari anklagelserna skulle få något slags stöd och bekräftelse. Alla dessa förfaringssätt är egentligen endast ett sabotage mot internationellt samarbete och de syften konferenserna sammankallats för att tjäna. Man får väl hoppas att världen icke kommer att medge att Israels existens och fortsatta överlevande förhindras genom resolutionsförfarandet. Från tid till annan hör man uttalanden av olika arabledare, i all synnerhet inför utländsk publik men mera sällan i tal av intern natur, om att man nu äntligen skulle vara beredd på något slags fredlig avveckling av krigstillståndet i Mellersta Östern. Man skulle sålunda vara beredd att frångå besluten från Khartum 1967 om att aldrig sluta fred med Israel, aldrig erkänna Israel och aldrig förhandla med Israel. Någon deklaration om ett sådant avståndstagande har emellertid ännu inte synts till. I Sverige och många andra länder har man haft stor benägenhet att tro arabländerna på deras ord. Jag är rädd att vi får vänta länge i realiteten innan några seriösa förhandlingar kommer till stånd, i Genéve eller annorstädes. Det är klart att vi alla hoppas att så skall ske. Men jag tror att man bör hysa något mindre optimism än vad man ibland ger uttryck för i svensk och annan press. Om viljan hos arabländerna till en fredlig utveckling verkligen finns, så vore det dock ett minimikrav att de avstod från den politik som dessa försök till resolutioner utgör. De skapar sannerligen inte en rimlig atmosfär för fredliga uppgörelser, och som jag förut nämnt utgör de en hänsynslös belastning av de internationella konferenserna. På en punkt vill jag ytterligare belysa den teknik och taktik som tilllämpas vid resolutionsförfattandet. Jag har redan nämnt dagens läge i UNESCO. Jag borde kanske tillägga att det lär pågå vissa försök från kloka delegationers sida att tona ner det utkast som nu föreligger, men hur förhandlingarna går vet vi ingenting om. Från den interparlamentariska konferensen i Tokyo i somras kan jag dra fram ett annat exempel av samma natur. Det gällde ett resolutionsutkast med fördömande av apartheidpolitiken i Sydafrika.

Det är klart att de svenska parlamentarikerna önskade medverka i fördömandet av apartheid, men då stod de i en svår situation. Resolutionsutkastet innehöll sålunda ett par punkter som de svenska delegaterna inte var beredda att ansluta sig till. Tekniken blev densamma som beträ nde UNESCO-konferensen. Många svenskar tog avstånd från ett par av de enskilda punkterna men stödde förslaget i dess helhet. Man brukar i sådana här sammanhang först rösta om varje punkt i för slaget, och sedan röster man om förslaget som helhet. Hur skall man nu ur svensk synpunkt bedöma och ta ställning till resolutionsförslag av den här typen? I mycket stor utsträckning har vi avstått från att rösta på resolutioner där parter i en dispyt haft diametralt olika uppfattningar. Så var i särskilt hög grad fallet i Mellanösternkonflikten under de år då ambassadör Jarring fungerade som medlare. Skälen var uppenbara, även om deras konsekvenser ofta kunde diskuteras. Vi har kanske en tendens att säga att för ett land som Sverige, vilket önskar stå utanför de stora konflikterna, kan den naturliga utvägen vara just att avstå vid vissa känsliga omröstningar. Det har nästan utarbetats en avståendets filosofi. Det är emellertid långt ifrån säkert att en sådan metod alltid kan betraktas som neutral och oengagerad. Dessutom har vi andra målsättningar för den svenska utrikespolitiken. Vi vill efter kraften av vår förmåga bidra till lösningen av olika konflikter. Det kan därvid ofta vara rimligt — ja nödvändigt — att göra klart för ena parten i en konflikt att hans agerande eller hans önskemål enligt vår uppfattning är otillbörliga eller skadliga för konfliktens lösning. Speciellt gäller detta när en part sätter in för oss helt oacceptabla villkor eller specialuttalanden. Vår teknik brukar då vara att avstå eller i allvarliga fall rösta mot en viss punkt för att därefter godkänna resolutionen som helhet eller, om man anser situationen så kräva, att avslå resolutionen i dess helhet. Det vore en rimlig åtgärd, när det rör sig om resolutioner där vi inte har något mycket starkt intresse av att stödja hela resolutionsförslaget, att från svensk sida en gång för alla förklara att vi i framtiden inte kommer att stödja resolutioner där det stoppats in meningar som vi inte vill acceptera. De stater som lägger fram resolutionsförslagen och inte är beredda att dra tillbaka sådana punkter får då finna sig i att vi inte stöder dem. Vi kom i en liknande situation när det gällde PLO:s uppträdande inför FN. Frågan har förut diskuterats i denna kammare. Tyvärr var diskussionen inte allmän utan förbehållen de två ledamöter som hade ställt frågor i ämnet. Där var en punkt inryckt som i realiteten betydde att det var PLO som var företrädaren för Palestinaaraberna. Som alla här i riksdagen minns röstade man från svensk sida ja till resolutionen i dess helhet, men man uttalade i en röstförklaring att Sverige inte tar ställning till frågan om PLO ensamt företräder Palestinaaraberna. I en sådan situation borde man från svensk sida på förhand ha klargjort att om nämnda uttalande inte togs bort skulle man komma att rösta nej till resolutionen. Genom ett sådant förfarande skulle man i fortsättningen kanske inte slippa alla resolutioner av denna typ men det skulle måhända bli något mindre av detta okynne. Det märkliga med PLO-resolutionen var nu att Sverige för första gången inte avstod från att rösta i en känslig fråga. Här förelåg en situation där parternas intressen i eminent grad stod emot varandra. Och ändå beslöt man från svensk sida — jag förstår att det skedde efter mycken tvekan — att stödja resolutionen. Jag har inte begärt ordet nu för att kritisera regeringen i denna fråga. Jag vill bara notera att det var en avvikelse — och en mycket beklaglig sådan — från Sveriges normala förfarande att inte stödja en grupps önskemål på det sätt som man här gjorde. Jag tror att regeringen om några månader kommer att finna att det var ett mycket olyckligt ställningstagande, som ingalunda befordrade några fredliga uppgörelser. Motivet kan vara vackert, nämligen att man skall låta varje part komma till tals — men vem har sagt att PLO är parten? Vi vet att det finns många andra företrädare för palestinierna. Att höra en part som officiellt inte har deklarerat annat än att man har för avsikt att förinta Israel är inte detsamma som att höra en annan part vid förhandlingar — det är att höra en part som inte vill förhandla Här har man alltså följt en helt ny linje i ett som jag tycker mycket oträngt mål. Jag gillar emellertid inte helt allmänt filosofin att man skall avstå från att rösta i ett fall som detta. Det vore mycket rimligt att man från svensk sida intog den ståndpunkten att om en viss fredspolitik bäst tjänas av att man säger nej till ett förslag så skulle man göra det. Vi kan ju tänka oss följderna om alla länder skulle handla som Sverige gjorde. Kant tillskrivs ju det kategoriska imperativet att man skall handla så som man önskar att alla människor skulle handla och att man således skall kunna upphöja sitt eget handlande till allmän morallag. Antag nu att flertalet länder i världen för att inte bråka i en fråga där de inte har något speciellt intresse att bevaka, även om de ogillar den uppfattning som kommer fram i ett resolutionsförslag, avstår från att rösta. Resultatet skulle kunna bli att ett fåtal länder — kanske några arabländer ena gången och några östeuropeiska stater den andra — får igenom ett förslag som stöds av endast 10-15 stater därför att ett hundratal länder avstår från att rösta.

Om sådana förslag framställs bör man pröva dem mot bakgrund av våra egna bedömningar av vilka åtgärder som kan gagna en fredlig utveckling. Därvid bör vi fästa större avseende vid vår frihet att ta ställning. Vi har aldrig sagt att vår neutralitetspolitik skulle gå ut på att inte ta ställning. Vi har vår åsiktsfrihet, och det är, som många gånger sagts, vi själva som bestämmer innehållet i vår politik. Detta borde vi utnyttja för att främja en fredlig utveckling. Om vi i större utsträckning använder våra möjligheter att aktivt verka i sådana här situationer och försöker förhindra resolutioner av denna typ skulle vi kanske ge ett ännu mycket väsentligare bidrag till en fredlig utveckling i världen.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att i likhet med herr Siegbahn säga några ord om Mellanösternfrågan, men jag vill börja med att tacka fru Diesen för att hon aktualiserade den baltiska frågan. Den får inte glömmas bort. Herr Siegbahn framförde en utförlig kritik av den avståndets politik när det gäller röstning i FN i frågor om Mellanöstern, som den svenska regeringen har tillämpat under senare år. Det var värdefulla och klargörande synpunkter, som jag i huvudsak instämmer i. Jag kanske missförstod honom, men jag fick intrycket att han sade att han inte hade begärt ordet för att kritisera regeringens röstning, när den stödde resolutionen att ge PLO tillfälle att tala i generalförsamlingen. Jag uppfattade det ändå så att han tar avstånd från den röstningen. Jag åter kommer till den frågan. Man kan naturligtvis säga att det kan vara uppfriskande med ett klart ställningstagande, efter allt avstående, men det får då inte vara vilket ställningstagande som helst. Jag vill fästa uppmärksamheten på ett anförande som statsrådet Lidbom höll i går i FN:s generalförsamlings tredje utskott, där han bl.a. kom in på Mellanösternfrågan. Till att börja med sade statsrådet Lidbom följande, enligt det referat som jag har fått: ”När det gäller Mellersta Östern framstår klart att ingen lösning är möjlig som inte samtidigt tillgodoser såväl Israels existensberättigande som det palestinska folkets legitima rättigheter. Det är uppenbart att en lösning på konflikten i Mellersta Östern måste garantera Israel rätt att existera inom ”säkra” och ”erkända” gränser. Det säger resolution 242 uttryckligen.” De sista två meningarna har jag läst in till protokollet därför att jag anser att de är ett i och för sig självklart men samtidigt — för att komma från den svenska regeringen — ovanligt klart uttryck för en av de grundläggande principerna för vår bedömning av konflikten i Mellanöstern. Det är värdefullt att detta har sagts så klart, och det vore önskvärt om det kunde ske oftare och med större eftertryck. Därefter fortsatte statsrådet Lidbom och pekade på just den fråga som jag tänkt beröra med några ord, nämligen frågan om PLO:s möjlighet att tala i generalförsamlingen. På den punkten säger herr Lidbom att den svenska regeringen har stött det beslutet i övertygelse om att ingen rättvis och varaktig lösning är möjlig utan en dialog där alla berörda parter får komma till tals. Det är klart att det här kan låta sympatiskt: att alla får komma till tals, att man har en dialog. Men det är då en smula ologiskt att ge sitt stöd åt just den part som hela tiden förkunnat sig inte vilja ha en dialog. PLO bygger hela sitt handlande på att motparten skall utplånas, att Israel inte har något existensberättigande. Man accepterar inte heller de FN-resolutioner som enligt vår uppfattning skall ligga till grund för en lösning. Nu är det ju inte så att PLO saknar möjlighet att få fram sina synpunkter, även om organisationen inte får tillfälle att framträda i generalförsamlingen. Det får normalt inte organisationer av PLO:s typ göra. Det är i själva verket ett unikt beslut. Effekten av detta beslut är ju inte bara att PLO får yttra sig, utan framför allt att man ger ett stöd åt PLO:s strävan att bli erkänd som något slags exilregering för palestinierna. När man frågar vad det finns för anledning att ge ett sådant stöd får man det mycket märkliga beskedet från den svenska regeringen, lämnat av utrikesministern här i kammaren för ett par veckor sedan, att PLO är mest representativt för palestinierna därför att PLO har alla arabstater bakom sig. Enligt den svenska utrikesministern skall alltså ett antal diktaturstater av olika politisk färg få bestämma vem som representerar palestinierna. Det är onekligen en något förvånande synpunkt för att komma från en svensk socialdemokrat. Det rimliga vore väl att man verkar för en lösning som innebär att de människor som det gäller skulle få bestämma vilka som skall företräda dem. Det finns ju inte någon dokumentation för att PLO skulle ha rätt att företräda de grupper som går under den sammanfattande benämningen palestinier.

Det är ju själva grunden för PLO:s verksamhet. Som man redan har kunnat notera har också FN-beslutet av PLO inkasserats som ett stöd för den linjen och för PLO:s vägran att acceptera FN:s resolutioner.

Det började med att dåvarande utrikesministern Wickman vägrade att ta ställning till och ta avstånd från Syriens och Egyptens angrepp i oktober 1973. Det fortsatte med herr Palmes och den libyske premiärministerns gemensamma uttalande om helhjärtat stöd för ”befrielserörelser”. I slutet av våren kunde vi notera att den svenska utrikesministern först efter en uttrycklig fråga tog avstånd från de fruktansvärda terrordåden i Ma”alot och i Kiryat Shmona. Han kunde inte göra detta utan att samtidigt också angripa Israel för att denna stat försöker oskadliggöra terrororganisationerna. Nu har alltså den svenska regeringen tagit ytterligare ett steg genom stödet åt PLO i FN, och man frågar sig med en viss beklämning: Vad kommer härnäst? I likhet med herr Siegbahn anser jag att det vore en naturlig följd av de allmänna principer som gäller för svensk utrikespolitik att den svenska regeringen tog avstånd från arabstaternas ständiga försök att i alla möjliga och omöjliga sammanhang få in angrepp och trakasserier mot Israel av det slag som han gav exempel på.

Jag vill bara notera, i anslutning till det exempel som herr Siegbahn gav från Interparlamentariska unionens sammanträde i Tokyo nyligen, att folkpartiets företrädare där, Per Ahlmark, talade och röstade emot de resolutioner som riktades mot Israel. I fråga om den resolution mot Sydafrika som herr Siegbahn rätt utförligt gick in på talade Per Ahlmark emot de inslag i den som riktades mot Israel, och när det gällde resolutionen i dess helhet avstod han från att rösta med hänvisning till de inslagen och avgav en röstförklaring. Herr talman! Den här debatten närmar sig sitt slut. Den har i huvudsak varit inrikespolitisk, och jag har bara velat framföra de här synpunkterna med hänsyn till det som hänt på senaste tiden i Mellanösternkonflikten. Liksom herr Siegbahn anser jag att de händelserna inte bör få passera obemärkta när vi har en allmänpolitisk debatt i den svenska riksdagen.

Herr talman! Jag vill bara till riksdagens protokoll få noterat att jag delar herr Romanus” uppfattning att PLO inte bort tillerkännas den exklusiva rätten att tala inför Förenta nationernas generalförsamling. PLO skulle ändå ha haft rika möjligheter att i vederbörande utskott i Förenta nationerna få framföra sina synpunkter och krav. Jag har velat göra den här anteckningen till riksdagens protokoll därför att jag, när jag för ett par veckor sedan som svensk delegat i Förenta nationerna hade att ta ställning till denna fråga på det planet, liksom folkpartiets representant anmälde avvikande mening. Eftersom det inte förs något protokoll där finns detta inte noterat på annat sätt än vad som nu kan göras i riksdagens protokoll.

Herr talman! Den fråga om ansvar för ekonomiskt förtal som har tagits miskt förtal upp i motionen 196 av de moderata riksdagsmännen herrar Fridolfsson och Nordgren är ingen ny fråga för riksdagen. Den har kommit lika punktligt som statsverkspropositionen i riksdagarna sedan den gamla tvåkammarriksdagens tid. Ärendet har också lika punktligt burits fram av moderata riksdagsmän, tidigare högermän. Motionens krav har även varje år med betydande majoritet avvisats av riksdagen. Men det finns ett undantag i behandlingen av ärendet vid årets riksdag. För första gången har man nu i justitieutskottet lyckats få en majoritet för bifall till motionen. Där har moderater, folkpartister och centerpartister slutit sig samman och bildat majoritet. Vi som vill avvisa tanken på en lagstiftning mot ekonomiskt förtal har hamnat i minoritet. Här står nu två intressen mot varandra. Det ena är att utreda en lagstiftning om bestämmelser mot ekonomiskt förtal som skydd mot skadeverkningar som företag kan åsamkas genom sådant förtal. Det andra intresset är att bevara de nuvarande vida gränserna för yttrandeoch tryckfrihet. Kravet på vakthållning mot en lagstiftning som kan hämma och t. 0. m. omintetgöra en fri och öppen debatt i bl.a. konsumentupplysningsfrågor präglar också de remissyttranden över motionen som utskottet i år har inhämtat från löntagarnas och pressens organisationer. Tjänstemännens centralorganisation —- TCO — har sagt ifrån att man tar bestämt avstånd från motionärernas förslag. Man anser att nuvarande skydd mot ekonomiskt förtal är tillräckligt, och man uttalar rädsla för att en lagstiftning skulle inverka hämmande på bl.a. arbetstagarorganisationernas företagsupplysning. Pressens samarbetsnämnd, som är en sammanslutning av Publicistklubben, Svenska journalistförbundet och Svenska tidningsutgivareföreningen, ställer sig bestämt avvisande till motionärernas yrkande. Hovrätten över Skåne och Blekinge avstyrker också. Men det finns en organisation som med stor entusiasm kräver en lagstiftning på detta område. Det är Industriförbundet, som kräver effektiva bestämmelser mot s.k. ekonomiskt förtal. Förbundet ser det väsentliga vara att förebygga publicitetsskador, och man kräver effektiva preventiva åtgärder. Med en något mera tveksam motivering instämmer SACO, Sveriges akademikers centralorganisation, i motionärernas uppfattning att frågan bör bli föremål för utredning. Vid utskottets behandling har Industriförbundets krav vunnit förståelse bland samtliga borgerliga ledamöter. Jag är inte förvånad över att moderaterna har givit motionens och Industriförbundets krav sitt stöd. Särskilt förvånad är jag inte heller över att centerpartisterna har lyssnat mera till Industriförbundet än till löntagarnas och pressens uppfattning i denna fråga. Men jag vill deklarera att jag har svårt att förstå att folkpartisten herr Westberg i Ljusdal har anslutit sig till den borgerliga majoriteten. Jag hade väntat mig att folkpartiet i denna fråga skulle ha lyssnat mera till pressens och TCO:s mening än till företagarnas. Nu kan man kanske inom majoriteten finna litet tröst i några myndigheters remissvar över motionskravet. Men särskilt entusiastisk är inte heller deras uttalade mening. Justitiekanslern t.ex. säger att tillkomsten av en straffbestämmelse onekligen skulle innebära en inskränkning i den fria kritikrätten, men han har ändå stannat för att se motiv för en utredning. Riksåklagaren säger att han inte har anledning motsätta sig att frågan utreds, och detsamma menar konsumentombudsmannen, som dock gör reservationen att det är nära till hands att avstyrka på grund av konsekvenserna av en eventuell lagstiftning. Näringsfrihetsombudsmannen har sagt ja till utredningskravet. Remissvaren är inte överraskande. Att Industriförbundet vill driva en lagstiftning mot ekonomiskt förtal har länge varit känt av utskottets ledamöter. Att de stora löntagarorganisationerna och pressens organisationer lika bestämt motsätter sig en lagstiftning är inte heller någon nyhet. Att rättsliga myndigheter skulle ha skäl att motsätta sig en utredning hade väl ingen väntat. Den majoritet i riksdagen som tidigare år motsatt sig lagstiftningskravet har ansett att s.k. ekonomiskt förtal bör kunna åtkommas som vanlig ärekränkning. Även när det gäller ärekränkning mot kollektiva enheter har det redovisats att brottsbalkens förtalsstadgande tolkas vidsträckt. Ett visst stöd för näringsidkare mot sådant förtal utgör också den 1970 beslutade lagen mot otillbörlig marknadsföring. Sedan ställningstagandet i justitieutskottet blev känt har flera tidningar reagerat med stor kraft mot tanken på en utredning om ansvar för ekonomiskt förtal. Dagens Nyheter har direkt vädjat till riksdagens liberaler att överge den borgerliga majoritetslinjen och ge stöd till den socialdemokratiska och kommunistiska reservationen. Jag är övertygad om att man inte bara inom pressen utan också inom löntagarnas led skulle hälsa med mycket stor tillfredsställelse om riksdagen än en gång avvisade kravet på en utredning i denna fråga.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

Herr talman! Som det har sagts tidigare, är det här ärendet en gammal bekant. Min avsikt är att mycket kort framföra några synpunkter. Redan 1963 uttalade som bekant utredningen om illojal konkurrens miskt förtal miskt förtal och konsumentupplysningskommittén att det var angeläget att frågan angående ekonomiskt förtal bringades till en lösning. I samband med 1970 års lagstiftning om otillbörlig marknadsföring m.m. har från vissa håll framförts synpunkter på att frågan om ekonomiskt förtal borde lösas i detta sammanhang. Departementschefen betonade då att den här frågan inte hörde hemma vare sig i en lag om illojal konkurrens eller i en lag om otillbörlig marknadsföring och att frågan borde tas upp i ett annat sammanhang. Åren har gått och ännu har det inte hänt något på det här området. Därför anser utskottsmajoriteten att det är angeläget med en förutsättningslös utredning som skall se över frågorna. Jag är den förste att erkänna att detta är mycket komplicerade och besvärliga frågor. Mot den bakgrunden har vi ansett det vara riktigt att riksdagen överlåter åt Kungl. Maj:t att besluta om formerna för utredningens bedrivande. I förhållande till förra årets reservation, som var undertecknad av de tre icke-socialistiska partierna, är årets majoritetsskrivning från dessa partier mera öppen, och man kräver inte förslag till lagstiftning rörande s.k. ekonomiskt förtal. Det må ankomma på utredningen att så småningom framlägga förslag om på vilket sätt den här frågan kan och bör lösas. Motionen som ligger till grund för utskottets betänkande har i år remissbehandlats, och vi har här av herr Nygren hört både positiva och negativa synpunkter. Flera tunga instanser har dock tillstyrkt en förutsättningslös utredning. Riksåklagaren har bl.a. sagt att det är fråga om ett svårbedömbart område, där intresseavvägningar och gränsdragningar av olika slag måste göras. En utredning kan klargöra om det är önskvärt och erforderligt med ett ingripande lagstiftningsvägen. Näringsfrihetsombudsmannen har bl.a. sagt att det enligt hans mening föreligger sakliga skäl för att närmare utreda frågan samt att utredningen inte bör begränsas till frågan om kriminalisering av ekonomiskt förtal utan att möjlighet bör ges att överväga problemet i vidare mån.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

Herr talman! Givetvis uppskattar jag den uppmärksamhet som herr Nygren visade min person. Jag beklagar bara att herr Nygren inte behandlade utskottets betänkande utan talade om något helt annat. Om han studerar betänkandet och tar fasta på vad herr Polstam nyss anförde, så skall han förstå att jag inte är den mörkman, som han ville göra gällande. Som ekonomiskt förtal brukar betecknas förtal som riktar sig mot en fysisk eller juridisk person — jag ber att få understryka orden fysisk och juridisk person. Herr Nygren talade om företagen men glömde att det ofta gäller också enskilda människor, omsorgen om den enskilde — och som medför ekonomiska skadeverkningar för den utpekade men inte innefattar angrepp mot någons personliga heder. Frågan om ansvar för ekonomiskt förtal har gång efter annan varit uppe till behandling i riksdagen. Ofta har det skett i anslutning till tillkomsten av lagar som tangerat detta område. Så var t.ex. förhållandet vid tillkomsten av lagen om otillbörlig marknadsföring, då justitieministern själv redovisade att flera remissinstanser anfört att allmänna bestämmelser mot ekonomiskt förtal behövs. Han ansåg dock inte att sådana bestämmelser hade sin naturliga plats vare sig i en lag om otillbörlig konkurrens eller i en lag om otillbörlig marknadsföring utan i stället i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen. Frågan om införande av allmänna bestämmelser i ämnet fick enligt justitieministern tas upp i annat sammanhang. Tredje lagutskottet, som så småningom fick tillfälle att behandla en proposition med förslag till lag om otillbörlig marknadsföring, delade justitieministerns uppfattning att frågan om ekonomiskt förtal inte borde behandlas i förevarande sammanhang. Och utskottet tröstade sig med att departementschefen var införstådd med att ekonomiskt förtal kan medföra skada för dem som drabbas därav, varför det torde kunna förutsättas att hithörande frågor ägnas tillbörlig uppmärksamhet. Så långt utskottet. Frågan är emellertid fortfarande olöst, och den har även i år tagits upp i en motion som efter remissförfarande har behandlats i justitieutskottet. Och utskottet föreslår att frågan om bestämmelser mot ekonomiskt förtal göres till föremål för en förutsättningslös utredning. Jag vill på denna punkt understryka — vilket också herr Polstam sade —- att det alltså gäller en förutsättningslös utredning. En sådan utredning bör avse hela frågan om ekonomiskt förtal i ett vidare perspektiv, varvid även de skadeståndsrättsliga aspekterna liksom frågan om ärekränkning av juridisk person bör komma under bedömande. Utskottet är medvetet om att det här rör sig om ett svårbedömt spörsmål, där det gäller att tillmötesgå såväl kravet på ett tillfredsställande skydd mot skadeverkningar av ekonomiskt förtal som intresset av att bevara de nuvarande vida gränserna för yttrandefrihet och tryckfrihet. Jag vill understryka att vi i betänkandet säger att det gäller att bevara de nuvarande vida gränserna för yttrandefrihet och tryckfrihet. Det är inte uteslutet att utredningen kan komma att visa att detta är en omöjlig balansgång — jag ber herr Nygren observera det. Men det är angeläget att utredningen får klargöra om något kan göras för att skapa ett bättre rättsskydd på detta område utan att man därför behöver inskränka yttrandefrihet och tryckfrihet. Kan det vara farligt att göra en sådan kartläggning? Jag har mycket svårt att förstå att det skall behöva medföra alla de risker som man här talar om. Vi finner det angeläget att utredningen får klargöra om något kan göras för att skapa ett bättre rättsskydd på detta område utan miskt förtal att därför komma i konflikt med yttrandefrihet och tryckfrihet. Flera av remissinstanserna har varit av samma mening som utskottet och uttalat att det bör utredas om det över huvud taget finns några möjligheter att lösa dessa problem på ett tillfredsställande sätt.

Det är också så vi resonerar. På grund av att dessa problem inte har klarlagts vill vi inte motsätta oss en genomlysning av problematiken. Näringsfrihetsombudsmannen sammanfattar sitt yttrande på så sätt, att det föreligger sakliga skäl för att närmare utreda frågan om ekonomiskt förtal. Utredningen bör dock inte begränsas till enbart detta utan bör ges möjlighet att överväga problemet i vidare mening. Det är det vi har anslutit oss till. Justitiekanslern anser det motiverat att en utredning kommer till stånd. Riksåklagaren anser sig icke ha anledning att motsätta sig en utredning. En utredning kan klargöra om det är önskvärt och erforderligt med ett ingripande lagstiftningsvägen och hur i så fall en lagstiftning bör utformas. Vi delar den uppfattningen. En utredning kan klargöra om det är önskvärt och erforderligt med ett ingripande lagstiftningsvägen och hur en sådan lagstiftning i så fall bör utformas. Av remissinstanserna är det endast hovrätten över Skåne och Blekinge, Pressens samarbetsnämnd och TCO som går emot utredningskravet. Detta har herr Nygren talat om. TCO framhåller risken för att en bestämmelse om ekonomiskt förtal kan medföra en oacceptabel inskränkning i pressens nuvarande informationsfrihet och en icke oväsentlig hämsko på konsumentoch kreditupplysningen och på arbetstagarorganisationernas företagsupplysning. Men inte heller TCO är säker på att det är fallet. Man säger att det kan vara risker för det. Ja, men det är ju det utredningen skall visa — om sådana risker föreligger! Det är ju väldigt svårt att ha en uppfattning i en sådan fråga innan den är ordentligt utredd. Det har ju aldrig varit princip i riksdagen att ta ställning innan en fråga blivit utredd, alltså innan man genomlyst den problematik det gäller. Också i det här sammanhanget måste det vara riktigt att vänta med ställningstagandet till dess frågan blivit utredd. Utredningen skall vara förutsättningslös. Vi säger att det är ett svårbedömt område där intresseavvägningar och gränsdragningar av olika slag måste göras. Det gäller främst att skapa klarhet i rättsförhållandena på det här området — ett område som för många är utomordentligt betydelsefullt. Man bör därvid undersöka om det är möjligt att åstadkomma ett bättre rättsskydd utan att därför komma i konflikt med den för oss så viktiga yttrandefriheten och tryckfriheten. Först en utredning kan visa om det är möjligt att lösa de här problemen, och hur man i så fall bäst löser dem. Jag yrkar därför bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skulle nog vilja rekommendera herr Westberg att gå hem och läsa på betänkandet en gång till. Det som skiljer i årets och fjolårets att-satser — om vi nu håller oss till dem — är i stort sett det att ni i fjol anhöll om en utredning, medan ni i år säger att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna att man vill ha en utredning. I texten har ni visserligen skrivit in att utredningen inte bör ha några bestämda förutsättningar. Men samtidigt kräver ni att de skadeståndsrättsliga aspekterna liksom frågan om ärekränkning av juridisk person bör komma under utredningens bedömande. Det är ingenting annat än en beställning precis i likhet med fjolårets — bara med andra ord. Sedan har jag aldrig någonsin kallat herr Westberg för mörkman. Men jag har sagt att herr Westberg i det här ärendet har lyssnat till Industriförbundet och burit fram Industriförbundets krav och inte lyssnat till vad TCO och Pressens samarbetsnämnd har haft för mening. Dessa organisationer har inte bara tagit avstånd från en utredning. Pressens samarbetsnämnd har sagt att man ställer sig bestämt avvisande till en utredning. TCO har sagt att TCO tar bestämt avstånd från en utredning. Det är klartext som också herr Westberg borde ha kunnat läsa.

Herr talman! Jag vidhåller min mening att herr Nygren bör läsa på bättre. Den stora skillnaden mellan i fjol och i år är att vi i år avstyrker motionen och begär en förutsättningslös utredning som kommer att få visa om det är möjligt att göra någonting för att öka rättsskyddet. Jag går inte Industriförbundets ärenden, herr Nygren, även om detta förbund kan ha riktiga meningar ibland och anser att denna fråga bör utredas. Jag delar konsumentombudsmannens mening, och jag tycker att jag står på säker grund när jag går tillsammans med den som skall försvara konsumenternas intressen i det här samhället. När KO klart säger ifrån att den här frågan bör kartläggas tycker jag inte att man behöver hesitera inför tanken att låta denna fråga genomlysas så att vi får fastare mark under fötterna om det blir fråga om att ta ställning. Utredningen kommer att visa om det finns anledning att ta ställning.

Herr talman! Nu måsta jag faktiskt be att få läsa innantill för herr Westberg i Ljusdal. I den att-sats som herr Westberg har anslutit sig till står det ”att riksdagen i anledning av motionen 1974:196 ger Kungl. Maj:t till känna” osv. Hur kan herr Westberg då påstå att majoriteten har avstyrkt motionen? Jag väntar med mycket stort intresse på en förklaring. miskt förtal Sedan var herr Westberg oförsiktig nog att hänvisa till konsumentombudsmannen, tydligen utan att ha läst vad konsumentombudsmannen har sagt. Jag skall citera ett litet stycke för begrundan.

Det är en helt annan sak, herr Westberg.

Herr talman! Herr Nygren har deltagit i behandlingen av motionen i utskottet och han har varit med när vi har röstat ned motionsyrkandet. Han kan läsa innantill och konstatera att vi inte har tillstyrkt motionen utan ”i anledning av motionen” begärt en förutsättningslös utredning och det är, herr Nygren, någonting annat. Jag tycker att det är ganska klara besked.

Och varför skulle då jag göra det?

Herr talman! Ett rättssamhälle som vårt skyddar den enskilde medborgaren från att ärekränkas. Riksdagen, den lagstiftade församlingen, har ansett att det är nödvändigt att dra en gräns när det gäller rätten att kritisera enskilda individer. Det är förbjudet att utpeka en medborgare som brottsling. Det är förbjudet att lämna uppgifter som utsätter en person för andras missaktning. Detta är i lag straffbart. Men när det gäller förtal mot ett kollektiv, mot en juridisk person, mot ett företag eller en firma, som medför skadeverkningar för företaget, för dess anställda och för ägaren eller ägarna — alltså s.k. ekonomiskt ika komma förtal — saknas bestämda lagregler. Visserligen kan man fö åt den eller dem som sprider oriktiga uppgifter om ett företag eller en persons yrkesutövning genom att åberopa vissa paragrafer när det gäller ärekränkning eller lagen om otillbörlig marknadsföring, men de lagreglerna är otillräckliga och är icke skrivna för ekonomiskt förtal. Det är redan omnämnt ett par gånger att den här frågan i flera år varit uppe till riksdagens behandling. Jag har i år liksom tidigare tillsammans med min medmotionär, herr Nordgren, aktualiserat frågan i motionen 196. I höst har utskottsmajoriteten — efter många försök att vinna förståelse för detta problem =— uttalat sig för en utredning av frågan Flera s.k. tunga remissinstanser har uttalat sig för att en utredning bör företagas. Justitiekanslern, riksåklagaren, näringsfrihetsombudsmannen och konsumentombudsmannen är positiva till att man utreder frågan om att kriminalisera ekonomiskt förtal. Herr Nygrens redogörelse för remissinstansernas svar var rätt besynnerligt så till vida att han noterade respektive remissinstansers tonläge: Industriförbundets remissvar var entusiastiskt, medan övriga tunga remissinstanser var mindre entusiastiska. Jag har aldrig kunnat läsa remissutlåtandena i riksdagen på det sättet, utan jag läser dem rakt upp och ner. Det är ingen uppsluppen läsning, utan det är bara att notera klart och entydigt var vederbörande står. Jag tror att vi skall tänka på det när vi får redogörelserna från de tunga remissinstanser som här har varit positiva till en utredning. Det bör också nämnas att LO uppmanats ge sin syn på den här frågan, men LO kom inte in med något svar — hur man nu skall tyda detta. En reservation har fogats till utskottsbetänkandet. Socialdemokraterna och vpk-ledamoten i justitieutskottet hävdar i sin skrivning att en lagstiftning i denna fråga skulle begränsa yttrandeoch tryckfrihet i sådan grad att man avstyrker en utredning. Det är, herr talman, enligt mitt förmenande ett ohållbart resonemang. Jag har inte hört att någon hävdat att lagen om ärekränkning av en person är ett så starkt ingrepp i yttrandeoch tryckfriheten att den borde försvinna ur våra lagregler. Varför skulle då en lagstiftning om ekonomiskt förtal komma i större konflikt med de här fundamenten i vårt samhälle? Naturligtvis är jag — det vill jag understryka - medveten om att det här är en svårbedömd fråga. Inte minst tidningsfolk, journalister, upplever frågan som känslig och svårbedömd. Detta vill jag understryka och hoppas att de ärade kammarledamöterna noterar det — i alla fall kan man läsa det i protokollet efteråt. Man upplever en risk att debatten och upplysningen om konsumentupplysningsfrågor kommer att begränsas. Vi upplever alla yttrandeoch tryckfriheten som något ovärderligt i vårt samhälle. Den är något som vi alla verkligen slår vakt om. Men jag tror också att det finns hos svenska folket en klar känsla för rättstrygghet. Enskilda personer har trygghet mot förtal men icke juridiska personer såsom företag — stora likaväl som små. Företagen åläggs en massa olika skyldigheter. De skall till offentliga institutioner lämna detaljerade uppgifter om det mesta. De har ett hårt tryck på sig när det gäller miljöskydd, produktutveckling m.m. Många av dessa frågor är oerhört viktiga och väsentliga, och det råder inte någon strid om detta. Man varför skall då inte företagen ha det skyddet att grova påhopp och lögnaktiga beskyllningar från vissa tidningar och journalister förbjuds? De som attackerat ett företag genom att sprida falska beskyllningar om företaget eller dess produkter har egentligen ingenting att frukta, men beskyllningarna drabbar företaget och de anställda mycket hårt. Jag vet, herr talman, att det har blivit en annan inställning i samhället miskt förtal gentemot företagsamhet. Den tiden är förbi när man lyfte på kepsen för en företagare. Men jag blir ändå litet förvånad när jag hör hur rädda mina debattkolleger är för att sluta upp bakom en företagarorganisation. Om det lämnas korrekta uppgifter så spelar det inte någon roll — herr Westberg i Ljusdal var också inne på den saken — om det är en företagarorganisation som lämnat uppgifterna. Det är ju så att ett företag inte får bedriva osaklig reklam. Man skall kunna stå för de uppgifter man lämnar — en enligt min mening helt självklar regel. Men jag kan inte begripa att det skall vara fritt fram för dem som vill kasta ut sanningslösa beskyllningar mot en företagare eller mot den produkt eller firma han företräder. Vi har sett många exempel på det under senare tid. Herr talman! Detta skulle ha blivit en lottningsfråga om allt hade klaffat. Tidningen Expressen har emellertid under de senaste dagarna drivit något av en kampanj i den här frågan mot motionärerna och utskottsmajoriteten. I en artikel häromdagen med rubriken ”Fp-rebeller stoppar borgerligt hot mot tryckfriheten” lät man allmänheten veta att det här inte blir någon lottningsfråga. Rubriken får naturligtvis stå för journalistens eller rubriksättarens räkning, men den är i vad gäller hotet mot tryckfriheten i grunden fel. Huruvida den är korrekt i vad gäller herr Ahlmarks röstningsförfarande får vi snart besked om. Skulle påståendet om hotet mot tryckfriheten vara riktigt innebär detta att de som vill förhindra lagstiftning om ekonomiskt förtal anser att tryckfriheten och yttrandefriheten icke existerar i godtagbar form i exempelvis Norge. Där finns redan en lagstiftning om ekonomiskt förtal, och denna har enligt samstämmiga uppgifter därifrån aldrig utgjort något hot mot yttrandefriheten eller tryckfriheten. Det vore underligt om vi inte också här i Sverige kunde få till stånd en lagstiftning om ekonomiskt förtal som innebär att yttrandefrihet och tryckfrihet bevarades men att de grova formerna av förtal av juridiska personer kunde åtalas. I går hade tidningen Expressen en stor ledare som var direkt riktad mot riksdagsledamöterna. Man uppmanade där riksdagsmännen att välja sida. De skulle antingen välja utskottets linje, vilket innebar att man stöttade företagen och struntade i konsumenterna, eller också följa fprebellerna med namngivne herr Ahlmark över till den sida där socialdemokraterna och vpk befinner sig. Det var en grupp som tog konsumenternas parti. Jag tar för givet att det kommer att offentliggöras hur vi röstar i dag, och då skall man alltså kunna avläsa vilka som är konsumentvänliga och vilka som är företagsvänliga. Man skall naturligtvis inte fästa alltför stort avseende vid dessa — jag höll på att säga — hot, där det dels kastas ut påståenden att tryckfriheten är i fara, dels spelas ut konsumenter mot företag. Jag finner, herr talman, det vara ett tilltag som visar stor okunnighet om det verkliga förhållandet att försöka få allmänheten och även oss politiker att acceptera den tanken att det råder ett motsättningsförhållande mellan konsumenterna och företagen. I vissa situationer är vi ju alla konsumenter. Vad skulle fö retagsamheten göra utan konsumenter, och hur skulle konsumenterna Nr 116 klara sig utan företagsamhet? Torsdagen den Frågan gäller, herr talman, till sist: Vad vinner konsumenten på att 7 november 1974 oriktiga, lögnaktiga uppgifter kastas ut via massmedia? Inte ett dugg. I Konsumenterna blir bara villrådiga och undrande. Ansvar för ekono En saklig, vederhäftig och bred information om varor och tjänster är — miskt förtal OK. Naturligtvis skall företagsamheten tåla kritik, hård och berättigad kritik. Det är en sak. Men avsiktligt vilseledande uppgifter vill vi komma ritetens skrivning går samstämmigt ut på att det är av behovet påkallat att man utreder en lagstiftning om ekonomiskt förtal.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

Vad det här gäller, herr Fridolfsson, är att vi har en annan mening. Vi anser att den nuvarande lagstiftningen är tillräcklig för att utgöra skydd för dem som kan utsättas för ekonomiskt förtal, och att man inte behöver förkväva pressoch yttrandefriheten i vårt land. Herr Westberg i Ljusdal sade i ett tidigare inlägg att det i år stod ”i anledning av motionen”, vilket skulle innebära avslag på motionen. Får jag då erinra om att det stod exakt likadant i ert yttrande i fjol.

Herr talman! Bara ett par ord till herr Nygren. Jag tycker det är helt ovidkommande om Industriförbundet har skrivit 11 sidor, där man pläderar för hur den här frågan bör lösas, eller om man som justitiekanslern, riksåklagaren, näringsfrihetsombudsmannen och konsumentombudsmannen har skrivit en eller två sidor. Det är frågan det gäller. Sedan spelar det ingen roll hur många sidor ett yttrande omfattar. Vad som är viktigt är vad remissinstanserna framhållit om hur den här frågan bör lösas.

Herr talman! År efter år motionerar man från konservativt håll om lagstiftning och ändring av tryckfrihetsförordningen för att komma åt s.k. ekonomiskt förtal. Det har aldrig i någon moderatmotion de här åren varit fråga om någon ”förutsättningslös” utredning. Det har alltid gällt ”utredning syftande till lagstiftning”. År efter år har man också i reservationer talat om utredning och förslag till lagstiftning. Man tillsätter självfallet ingen utredning om man inte önskar en ny lag och en ändring i grundlagen. ”Annars vore den meningslös”, sade fru Kristensson i ridsdagsdebatten 1971. ”Meningslös” alltså om man inte syftade till lagstiftning. Och en annan av reservanterna frågade så här 1971: ”Varför skulle man utreda, om man inte har som syfte att försöka komma fram till en lagstiftning?” Jag tycker det är en bra fråga. Varför skulle man utreda om man inte hade som syfte att komma fram till en lagstiftning? Det är ju tydligt vad man siktar till. När man nu säger att utredningen skall vara ”förutsättningslös” är det ett försök att tona ner kritiken mot den här tanken. Det har inte lyckats och bör inte lyckas. Låt oss diskutera vad saken egentligen gäller. Den mest utförliga och målmedvetna pläderingen för en sådan här lag är, som redan antytts i debatten, Industriförbundets skrivelse till justitieministern i februari 1971. Den skrivelsen har uppenbarligen inspirerat mycket av det moderata tänkandet på området. Jag citerar därför några avgörande meningar ur Industriförbundets framställning: ”Det väsentliga är - — —- att söka förebygga publicitetsskador — —— Eftersom följderna av att en oriktig uppgift lämnas sällan kan förutses uppstår en faresituation redan på spridningsstadiet. Det är detta stadium som bör vara utgångspunkt vid valet av lämpligt korrektiv. Införandet av särskilda straffbestämmelser mot ekonomiskt förtal och ärekränkning av kollektiv synes utgöra den bästa lösningen på problemet. ”Straffbestämmelser skulle få en allmänpreventiv effekt och förmodligen nedbringa antalet skadevållande utsagor. I förekommande fall skulle därigenom den drabbade även kunna få ersättning för allmän förmögenhetsskada. Straffbuden bör omfatta såväl osanna som ogrundade påståenden.” Det här är ganska klart språk. ”Publicitetsskador” — det är alltså omdömen i tidningar om företag, deras varor och tjänster, som kan nedbringa försäljningen. Straffbelagt skulle inte bara vara ”osanna” omdömen utan också ”ogrundade” påståenden. Det gäller att ingripa redan på ”spridningsstadiet”, alltså förhindra att en tidning trycker sådana omdömen. Och det sker alltså bäst genom straff och skadestånd, så hårda att de avskräcker pressen från att publicera uppgifter av det här slaget. Det är alldeles uppenbart att för att nå det syftet krävs väsentliga förändringar av lagar och av tryckfrihetsförordningen. Men hur man än skriver de här lagarna kommer det alltid att bli kautschukparagrafer. Vad ärt.ex. ”ogrundat” påstående om ett företag, en vara eller en tjänst? Skall tidningen bevisa att dess värdering är riktig? Får man alltså inte trycka konsumentupplysande artiklar, som är värderande, om man inte på något slags objektivt sätt kan bevisa att ens värderingar är hållbara? Herr Fridolfsson sade nyss att ”hård kritik” skall företag klara, men ”avsiktligt vilseledande framställningar” skall man inte få föra fram. Tänk er alla mål i framtiden inför domstolar som skall avgöra vad som är ”kritik” och vad som är ”vilseledande kritik”! Det blir en väldig godtycklighet som kommer att breda ut sig. Det vore minst av allt en fördel för det rättssamhälle som herr Fridolfsson talade för. Alla kan förstå vilken hämning en sådan här lag skulle vara för massmediernas aktiva och värderande konsumentupplysning. Det är helt naturligt att pressens organisationer vänder sig mot sådana tankegångar. I sitt remissvar till justitieutskottet är också Pressens samarbetsnämnd mycket klar i sin argumentering. Låt mig citera ur den skrivelse bakom vilken står Publicistklubben, Svenska journalistförbundet och Svenska tidningsutgivareföreningen. Herr Fridolfsson sade att alla ”tunga” instanser gick på hans linje. Jag utgår då från att han anser att TCO och Pressens samarbetsnämnd är lätta remissinstanser. Jag tar mig ändå friheten att citera ur dess svar: ”I det moderna samhället med dess starka inriktning på produktion och konsumtion är det en viktig uppgift för massmedierna att ge konsumenterna vederhäftig upplysning om varor och tjänster. Denna upplysning kan ske antingen i form av konsumentupplysning, dvs. saklig information om varor och tjänster, eller genom varurecension som återger journalisters personliga värdering. För att så allsidigt som möjligt informera läsaren måste det vara en självklar strävan att bl.a. belysa konkurrensförhållandena. Vida gränser för yttrandeoch tryckfriheten är nödvändiga för att massmedierna skall kunna fullgöra denna viktiga uppgift. En lagstiftning mot ekonomiskt förtal skulle kunna leda till att den konsumentupplysande verksamheten starkt hämmas eller i vissa fall till och med omöjliggörs.” Så långt Pressens samarbetsnämnd. Tjänstemännens centralorganisation går på samma linje. TCO:s remissvar är utomordentligt kärvt i tonen mot moderatmotionen, vilket herr Nygren redan har påpekat. Och det är tyvärr alldeles klart att den lagstiftning som Sveriges Industriförbund önskar också är målsättningen för de moderater som år efter år motionerar i frågan. Häromåret väckte man en motion som t.o.m. stycke efter stycke var en ordagrann avskrift av Industriförbundets skrivelse, dock utan angivande av källan. Därför är det ett sätt att glida undan kritik när man ibland talar om telefonkampanjer som förtalar företag eller nämner enmansföretag som kan skadas av ogynnsam publicitet. Det är pressen det framför allt handlar om, och det har alltid varit exempel från större företag som man tidigare hänvisat till. Jag har gått igenom debatterna från tidigare år för att se på de exempel som brukar anföras från moderathåll. Herr Schött var 1972 starkt indignerad över ett fall från Bofors AB. En f.d. anställd vid företaget hade anmält för konsumentombudsmannen en av Bofors gjord tandkräm och menade att de små plastkulorna i tandkrämen var hälsovådliga. Socialstyrelsen fick utreda ärendet men vidtog ingen åtgärd, vilket inte heller KO gjorde. Men Bofors AB menade att bara anmälan till KO hade skadat försäljningen. Man ville ha rättslig prövning och skadestånd, men miskt förtal miskt förtal lagen medger inte det. Det menade herr Schött var bevis på ”hur otillfredsställande lagstiftningen är”. Enligt hans mening skulle vi alltså ha en lag och en grundlag där bara en anmälan till KO om en vara skulle vara straffbar, om KO inte sedan finner skäl att agera. Det är lätt att föreställa sig hur oerhört försiktig man i så fall i fortsättningen måste vara för att över huvud taget anmäla någonting för opartisk prövning om bara en sådan begäran skulle kunna leda till dryga böter efteråt. Fru Kristensson gav några andra fall för tre år sedan här i kammaren. Hon sade att en rad företag vitsordat att de ”blivit utsatta för osanna påståenden”. Och hon exemplifierade bl.a. med att ”man hade stött grekjuntan och alla möjliga liknande påståenden som visade sig vara osanna men där det inte fanns någon möjlighet att få ersättning för den ekonomiska skada som förtalet hade vållat”. Hon syftade tydligen på den kritik som under den grekiska diktaturens tid riktades mot företag som investerade i eller handlade med Grekland på olika sätt. Detta bedömdes av en del debattörer som stöd åt juntan. Och de företagen utsattes för en politiskt grundad kritik för detta, ungefär som vi i dag kritiserar handel med och investeringar i Sydafrika. Några företag svarade då att handeln med Grekland inte var stöd åt juntan, att man i stället hjälpte det grekiska folket och att man inte kunde ta politiska hänsyn i sina affärsförbindelser. Det är en debatt vi lyssnat till många gånger. Men fru Kristensson menar då att de som kritiserat ett företag för ekonomiska förbindelser med grekjuntan skulle kunna straffas för detta, om företaget skadats av den kritiken, och tvingas betala skadestånd om företaget på något sätt kan visa att man lidit ekonomiskt avbräck av debatten. Jag kan hålla med fru Kristensson om att om vi hade en lag om ekonomiskt förtal så skulle vi riskera att de som angripit företag för investeringar i diktaturer åtalas för det. Just därför skall vi inte ha någon sådan lagstiftning med en munkorgsparagraf av det slag som fru Kristensson tydligen tänkte sig. Den skulle avsevärt kunna hämma t.ex. den utrikespolitiska debatten här i landet liksom naturligtvis den konsumentpolitiska. Sådana paragrafer blir alltid — jag upprepar det — kautschukartade. De kan nyttjas i syften som var främmande när man skrev lagen, de skapar osäkerhet om vad man får säga och inte säga. Jag vill utifrån det fall som fru Kristensson tog upp 1971 — om grekjuntan — ställa en konkret fråga till moderaterna. I dag kritiserar många debattörer de företag som har intima ekonomiska förbindelser med Sydafrika. Jag kan föreställa mig att det kan skada en del företag, att deras försäljning här hemma i en del fall kan minska. Anser ni att sådan kritik i så fall skulle vara straffbar och att skadestånd mot kritikerna skulle kunna utdömas? Det ansåg tydligen fru Kristensson när det gällde grek juntan. Anser ni det också när det gäller Sydafrika? Jag frågar alltså inte alls om ni instämmer i kritiken mot de här företagen eller inte. Jag frågar bara om kritiken skall kriminaliseras i lag och i grundlag. Naturligtvis inser jag, liksom alla andra, att företag ibland kan drabbas av totalt osaklig kritik och lida skada av det. Vissa möjligheter att beivra ärekränkning om persons yrkesutövning och ekonomiska förhållanden finns redan. Visst annat skydd ger 1970 års lag om otillbörlig marknadsföring. Men visst kan det hända att företag skadas av kritik som inte är straffbar. Det händer också ofta att enskilda personer skadas på olika sätt av artiklar som inte heller är åtalbara. Allt detta är utomordentligt beklagligt. Men det är ett pris vi betalar för tryckfriheten. I den demokratiska och liberala idétraditionen på tryckfrihetens område har en tanke ständigt återkommit. Tryckfrihet och yttrandefrihet måste värnas, inte för att allt som trycks och sägs är riktigt och värdefullt. Åtskilligt är fel, och en del är säkert tarvligt. Men tryckfriheten och yttrandefriheten måste ha vida gränser för att fungera effektivt. Tidningar och enskilda skall inte ständigt behöva fråga sig: Är den här kritiken så objektivt välgrundad att jag kan klara ett åtal, är den här artikeln så försiktigt skriven att jag undviker skadestånd? För om den frågan hänger över tidningsredaktionerna och andra massmedier, har vi i praktiken redan beskurit tryckfriheten och delar av den fria debatten. Därför måste vi ha en liberal tryckfrihetslagstiftning. Vi skall beklaga de övertramp som den medger men inse att en del av det är ofrånkomligt om vi skall värna för vår demokrati ännu viktigare värden. Jag har därför i alla år röstat mot den lagstiftning, eller utredning om lagstiftning, som man på moderathåll motionerat om. Jag gör det också nu och yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Ahlmark är känd för att inte minst här i riksdagen stå upp till olika samhällsgrupperingars försvar. Ofta är det minoriteter i samhället som han slåss för. Jag måste säga att ofta tycker jag att han gör det väldigt bra. Jag har känt sympati för hans engagerade inlägg för vissa folkgrupper. Men nu måste jag ta avstånd från herr Ahlmarks sätt att agera. Man kan nästan säga att han hoppar på hela den svenska företagsamheten. Den har han ingen förståelse för. Herr Ahlmarks inlägg var ju en attack mot företagsamheten — som betyder så fantastiskt mycket för vårt samhälle. En sådan här lagstiftning ville herr Ahlmark inte vara med om. Följden skulle bli en stor mängd mål i rätten om vad som är ekonomiskt förtal. Men detta är ju ett försvar för att pressen gör sig skyldig till ogrundade påståenden och lögnaktiga påhopp. Det är ju ett kraftigt underbetyg åt svensk press. Jag tror inte den är så osaklig som herr Ahlmark här försöker göra gällande. Han tycks mena att om vi skulle få en lag på det här miskt förtal Nr 116 området så skulle allt rasa ihop. Torsdagen den Får jag ställa en direkt fråga: Anser herr Ahlmark att det icke råder 7 november 1974 någon tryckfrihet och yttrandefrihet i framför allt Norge men även i Danmark och Finland, där man har en sådan lagstiftning? Det vore myc Ansvar för ekono = ket intressant att få ett besked om herr Ahlmark anser att det råder bemiskt förtal skuren yttrandefrihet i vårt grannland Norge.